Herr talman! Det är ganska länge sedan jag slutade räkna breven, telefonsamtalen och alla direkta påstötningar om u-landsbiståndet. Men det är ingen tvekan om att vi nu skall besluta om en fråga som engagerar väldigt många. Det första brevet kom redan i september, och det gällde frågan om u-landskrediterna. Jag citerar ur brevet: ”Vi som skriver brevet arbetar med frågor om Jämställdhet och Internationell Förståelse som lärare och fortbildare. Vi anser det vara viktigt att Sverige bibehåller sin trovärdighet och sitt engagemang för solidaritet med de fattigaste människorna i de fattigaste länderna i världen. Riksdagen har fattat beslut om att Sverige skall avsätta 1 20 av BNP, senare BNI till U-landsbistånd.

Detta har redan urholkats genom omräkningen från BNP till BNI, genom att man räknar in föregående års reserverade medel, genom devalvering m.m. Vad värre är. Det vore ett svek mot dem, som på grund av sin fattigdom får bistånd som gåva av Sveriges folk. Fattigdomen blir värre eftersom anslaget minskar. Dessutom finns det risk att katastrofhjälpsanslaget minskar. Skall de fattigaste 15 länderna i världen vara med och ”fixa” det svenska budgetunderskottet?” Sedan följer några frågor som brevskrivarna ville ha svar på. Jag har citerat brevet för att kammarens ledamöter skall få ta del av det engagemang som bl.a. en grupp lärare i Skaraborg givit uttryck för. I fredags kväll anordnade en liten stiftelse, som jag har förmånen att vara ordförande i, en konsert till förmån för ideellt hjälparbete på Sri Lanka. Publiken i den fullsatta salongen, som fick lyssna till modern musik av en grupp unga kristna musiker som kallar sig ”SALT” och som f. ö. ställde upp helt utan ersättning, bestod till 95 26 av ungdomar. Den unga publiken bidrog med entréavgifter och kollekt till en ansenlig summa att sända till hjälp för dem som saknar både mat, arbete och medicin för att klara livsuppehället. Riksdagskolleger! I vårt uppdrag ingår att lyssna till dem vi företräder. I den här frågan måste vi lyssna till våra uppdragsgivare och fatta beslut med både hjärta och hjärna. En verkligt allvarlig sida av problemet med det realt minskade biståndet är att just de enskilda organisationerna kan bli drabbade. Av de 6,6 miljarder som biståndet utgör går i dag 215 miljoner till enskilda organisationer. Vi vet alla, och det är omvittnat av beskickningar och SIDA-folk, att den hjälp — inte minst katastrofhjälp — som förmedlas den vägen är det mest effektiva biståndet. Det är ett hån mot idealiteten om dessa nu skulle drabbas av reala nedskärningar i stället för befogade bidragsökningar. Om riksdagen nu beslutar som regeringen föreslagit och som utskottet tillstyrkt, kommer många ideellt arbetande organisationer och enskilda att uppleva riksdagsbeslutet som slag på redan liggande. Jag känner många ideellt arbetande människor, framför allt missionens folk. Jag vet att många av dem —- inte minst de unga — kommer att fortsätta den kamp för rättvisa i världen som kännetecknat unga idealister i alla tider. Jag hoppas att rättvisan skall segra även i denna fråga, för det är en fråga om rättvisa i världen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i utrikesutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Inte någon gång tidigare under mina — snart sju och ett halvt — år i riksdagen har jag fått så många brev, telefonsamtal och personliga uppvaktningar som när det gäller regeringsförslaget att dra ner biståndet till de fattiga folken. Det är en tragik att inte majoriteten av Sveriges riksdag förmår uppfatta och uppskatta detta stora engagemang från en bred folkopinion. Det klagas och klankas på att svenskarna är egoister och värnar om sitt eget till varje pris. Det sägs ibland att organisationer och stora intressegrupper driver regeringen framför sig, till förmån för egna ståndpunkter och ställningstaganden, till förmån för egna medlemsgrupper. I den här frågan tror jag att majoriteten svenskar är engagerade för andra — och det är glädjande. När regeringen nu föreslår nerdragning av biståndet från den tidigare överenskomna nivån på 1 96 av bruttonationalinkomsten, kommer protester från alla tänkbara håll. Kyrkor och samfund protesterar, och enskilda kristna församlingar och ungdomsgrupper instämmer. I många fall ligger det hundraåriga traditioner av missionsoch u-landsinsatser organiskt invävda i kristna församlingar och enskildas engagemang för ett bibehållet och även utökat statligt bidrag till den sedan länge med insamlade medel bedrivna verksamheten i länder i tredje världen. Protesterna och deklarationerna grupperar sig ofta kring ett antal punkter. 1. Alla partier har varit överens om enprocentsnivån. Det är ett stort svek att överge det uppsatta målet i ett läge då skillnaderna i levnadsstandard i-land kontra u-land ständigt växer. 2. Sänkningen av biståndet förstärker valutaförluster i biståndet. Insatserna minskar obevekligt. 3. Sverige har tidigare gått i spetsen för biståndsgivning till de fattiga folken. Nu oroas man inom andra givarländer över att Sverige börjar tappa taget. Det försvårar för dessa länder att upprätthålla en opinion för ökad hjälp. 4. Sänkningen skall vara tillfällig, enligt regeringens anmälan till riksdagen. Men det torde bli ytterligt svårt att på nytt erövra enprocentsmålet. Sänkningen kan beräknas spara 400-500 milj.kr. i statens budget. För att i nästa omgång återgå till enprocentsmålet kommer det kanske att krävas en ökning på bortemot en miljard. Den gången kommer det att behöva skapas en ny opinion för ökad internationell solidaritet. Det är förödande att regeringen inte förstår att en stor del av svenska folket är beredd att hålla fast vid enprocentsmålet i biståndsgivningen. Herr talman! Jag känner det angeläget att till riksdagens protokoll läsa in några satser ur några av de skrivelser som kommit till mig och till alla andra riksdagsledamöter, förmodar jag. Över 250 ordförande för Svenska missionsförbundets lokala församlingar var samlade ett par dagar i början på december. Jag deltog själv i den konferensen. I ett uttalande står det bl.a.: ”När enprocentmålet för svenskt bistånd fastställdes betraktade de svenska kyrkorna detta som ett viktigt första steg mot ökad solidaritet med u-länderna. Detta synsätt var naturligt då kyrkorna genom sitt eget arbete hade många kontakter med tredje världen. Det hängde också samman med tron på den Herre som förklarat sig sänd med glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna och syn för de blinda.” Vidare skriver man; ”Vi stöder försöken att åstadkomma balans i den svenska ekonomin men vänder oss emot att detta kommer att drabba dem i världen som redan är fattigast. Dessutom utgör detta steg ett allvarligt hot mot trovärdigheten i den svenska politiken och minskar våra möjligheter att påverka andra länder till ökade biståndsinsatser.” I dessa formuleringar instämmer många andra kyrkor, samfund, församlingar och organisationer liksom enskilda. Samtliga biskopar i svenska kyrkan, Svenska ekumeniska nämnden, samtliga missionsledare i samfunden inom Sveriges Frikyrkoråd och pingströrelsens predikantvecka i början på december 1983 samt Lutherska världsförbundets svenska sektion instämmer i följande avslutande satser i en skrivelse: ”Vi vet att det finns en mycket stark opinion till förmån för biståndet. Stödet för biståndet går över samfundsgränser, partigränser och blockbildningar. Vi vädjar därför till varje ledamot av den svenska riksdagen att besinna sitt personliga ansvar och slå vakt om bibehållandet av en procent för det svenska biståndet.” Det riktiga i denna bedömning understryks av att praktiskt taget alla ledarkommentarer är positiva till bibehållandet av enprocentsmålet. Det finner man när man läser svenska tidningar.

I detta uttalande sade man bl.a.: ”Vi protesterar mot regeringens urholkning av det svenska u-landsbiståndet! Det är fel att låta åtstramningspolitiken gå ut över folken i fattiga länder!” År 1978 gjorde jag, med stöd av riksdagens stipendium för studieresor, en tre veckors resa i Zaire och Kongo-Brazzaville. Jag besökte missionsstationer, där svenska missionärer för bortemot hundra år sedan arbetat fram ett första skriftspråk för vissa afrikanska stamspråk. Där rullade nu ambulerande hälsovårdscentraler, som till 90 96 betalats med SIDA-pengar. Där såg jag resultat av den legendariske baptistmissionären Arvid Svärds arbete. Där mötte jag en pingstmissionär, Linnéa Halldorf, som kom till Östafrika i september eller oktober månad 1925 — hon kom inte ihåg så noga. Hon har väl förvaltat insamlade offermedel från vännerna i Sverige, som hon sade.

Jag kan, herr talman, inte befria mig från känslan att det trots allt är vilja som det till allra största delen beror på när det gäller den här frågan. Jag yrkar bifall till reservation 1 i utrikesutskottets betänkande 1983/84:8.
Herr talman! I likhet med flera tidigare talare i debatten har jag frikyrkobakgrund. Jag känner väl till hur man i de kretsarna ser på dessa frågor. Men jag måste direkt deklarera att jag inte är så helt ense med de tidigare talarna om vilka konsekvenser beslutet kommer att få, därest man fastnar för utskottsmajoritetens ställningstagande. Att hjälpa nödlidande människor är något som aktivt kristna anser vara en utomordentligt viktig uppgift — en livsuppgift, höll jag på att säga. Det gäller naturligtvis i första hand att hjälpa de fattiga och nödlidande människorna i u-länderna. Jag vill också understryka — det har många tidigare gjort — att den missionsverksamhet som kyrka och samfund bedriver i u-länderna är lysande bevis på det engagemang för uppgiften som finns bland de kristna. Därför tycker jag inte att det är märkligt att kyrkornas folk med stort intresse följer riksdagsbehandlingen av frågan om biståndet till de fattiga folken. Men tyvärr, herr talman, har biståndet och dess omfattning fixerats till ett procenttal — 1 20 av bruttonationalinkomsten är den magiska siffran. Debatten gäller praktiskt taget uteslutande, om vi ska ge 1 90 av BNI i bistånd eller inte. Politiker emellan diskuteras enprocentsmålet, massmedia emellan likaså. Når man det målet verkar allt vara bra. Att man stannar vid 0,95 20, 0,97 90 eller 0,93 26 accepteras inte. Den som driver den linjen resonerar cyniskt och omoraliskt! Nej, 1 20 av BNI skall det vara! Egentligen är det fantastiskt att man så litet diskuterar och bryr sig om innehållet i hjälpen — huvudsaken är enprocentsmålet. Jag kan inte begripa, herr talman, hur man kan komma runt frågan om hur pengarna används. I propositionen tas effektivitetsaspekten också upp. För mig och moderaterna är innehållet i biståndet mycket viktigt. Om vi satsar 1 90 av BNI och en del av pengarna går till tvivelaktiga projekt, är det missriktad hjälp som inte kommer de fattiga och hjälpbehövande till del. Jag skrev häromdagen i tidningen Dagen en artikel, där jag framförde de synpunkter som jag här har torgfört. Det blev rejält korsdrag! Man har här talat om de många brev och telefonsamtal som man har fått. Jag har också fått många sådana. Jag har fått en mängd telefonsamtal från medlemmar inom frikyrkan som verkligen är intresserade av missionsarbetet och som tyckte och tycker att mina synpunkter var ord i rättan tid. När vi diskuterar hjälpen till de fattiga folken är det, som det har varit här i kväll, känslor med. En del blir väldigt ledsna, en del blir uppskärrade, andra irriterade. Ibland tror man att man är på en kyrkokonferens! Jag tycker detta är ganska naturligt — just den fråga som vi nu diskuterar intresserar kyrkornas och frikyrkornas folk. Det är bra att vi i riksdagen har många från de kretsarna i samhället som kan torgföra de synpunkter man där har. Men låt mig, herr talman, understryka att vi från moderat håll alltid varit vakna för de frivilliga, enskilda organisationernas mycket viktiga arbete. Vi har år ut och år in yrkat på högre bidrag till de frivilliga organisationerna. Men då har vi inte fått stöd. Tredje vice talmannen ställde en mycket intressant fråga till utrikesministern om ett ökat stöd till de enskilda organisationerna. Vid vårriksdagen ställde vi ett sådant yrkande. Mig veterligt röstade icke en folkpartist, icke en centerpartist för ett högre bidrag till de enskilda organisationerna. Det var intressant att höra utrikesministerns positiva inställning. Socialdemokraterna har ju varit den verkliga bromsklossen när det gällt att stoppa förslag om ökade medel till de fria samfunden.

Herr talman!

Herr talman! Javisst är det ett märkligt resonemang att tala om en övergångstid då vi skall ha en effektiv u-hjälp. Det sägs på sina håll att det väl inte är någon katastrof om vi håller tillbaka litet, men katastrofen är redan ett faktum. Det är därför som det är så tragiskt att vi över huvud taget skall behöva ha en debatt om att hålla tillbaka, då vi borde förenas i en diskussion om hur vi skall öka biståndet och göra det starkare och bättre. Visst betyder det mycket vad det är för innehåll i och kvalitet på den biståndspolitik som vi för och vilken inriktning den har. Jag har inte förnekat det. Och jag har uppfattat att man i utskottet på denna punkt är ense — man vill effektivisera och förbättra. Men det är självfallet inte heller ointressant vilken volym i kronor och ören som det handlar om. Mycket av det goda som skall göras — och som jag hoppas att Filip Fridolfsson vill vara med om — kostar ändå en massa pengar. Det kostar särskilt mycket i den valutasituation som vi nu befinner oss i. Det har här i kammaren omvittnats hur biståndet har urholkats. Jag måste vidhålla mitt tidigare påstående om att det moderata resonemanget om effektivitet alltid har tagits till intäkt för att i någon mån pruta på denna insats.

Herr talman! Jag har lyssnat på denna debatt sedan den började klockan halv åtta, dvs. i nära tre och en halv timmar. Av dem har väl tre timmar anslagits till försvar av ett fasthållande — under alla omständigheter — vid enprocentsmålet. Tyvärr har ingen av alla dessa energiska försvarare övertygat mig. Jag respekterar alla engagerade inlägg från det hållet, men det är ändå lätt att peka på vissa ofrånkomliga fakta. Utgångsläget är, som utrikesministern sade, att vi har en ekonomi som befinner sig i kris. Vi måste spara, även på biståndsanslaget. Därför föreslår regeringen att vi inte skall öka anslaget nästa budgetår. Det viktigaste är att få Sveriges ekonomi i balans. Jag skall här peka på en sak. Under 1983 beräknas nationalprodukten öka med ca 1 20.

Det är det andra sättet att angripa problemet på, och då får man detta resultat. Motståndarna här vill i stället att vi på en gång skall spara 400 milj.kr. på något annat. Vi däremot säger att det viktigaste är att ekonomin kommer i balans för att sedan få ett successivt ökat u-landsbistånd. Så mycket gör det faktiskt, och det kan ju plötsligt bli ett uppsving, i varje med hänsyn till den låga nivå vi har haft. Det är en sak till jag vill peka på — Filip Fridolfsson var också inne på den — nämligen att enprocentsmålet är väldigt luddigt. Det må ha sitt symbolvärde, men som ekonom är jag ändå intresserad av att fråga mig: Vad får vi då för denna enhet? Det är otroligt svårt att säga det. Jag skall bara peka på en sak, eftersom ingen har gjort det. Lägger man samman alla de hinder som i-länderna skapar för en ökad efterfrågan på produkter från u-länderna, så är det inte alls säkert att det blir fråga om någon nettoöverföring från de rika länderna till de fattiga. Vi skulle mycket väl kunna få en bättre effekt, om vi slopade alla regleringar av importen från u-länder och fick importera fritt, och då skulle de hjälpas mer än genom innehållet i enprocentsmålet. När ni som slår vakt om enprocentsmålet inte slår vakt om att vi bedriver en handelspolitik som underlättar för u-länder att exportera till oss förverkar vår handelspolitik effekten av enprocentsmålet. Herr talman! Slutligen, innan alla hinner bli alltför irriterade: Karl Erik Eriksson kom in på sin mor, och det har han säkert anledning att göra. Hon gav honom två råd, och det ena var: Rösta aldrig på något som gör det sämre för de fattiga i världen. Nej, men det finns ingenting som säger att det blir sämre för de fattiga i världen därför att biståndet nu blir 0,93 97 i stället för 1 96. Jag tror att Karl Erik Eriksson är helt enig med mig om att det avgörande givetvis är effekten. I denna åtstramning ligger en uppmaning till SIDA att effektivisera biståndet — en effektivisering som man kanske inte annars hade fått.

Herr talman! Vi skall nu övergå till att tala om besparingar inom militärapparaten. Då blir det kanske inte så stor köbildning till den här talarstolen som nyss var fallet. Samma personer som nu i flera timmar engagerat har talat sig varma för att öka biståndet med 400 milj.kr. kommer gladeligen att rösta för åtskilliga miljarder till ett nytt svenskt stridsflygplan. Så är det när det talas om att spara i Sverige. Detta är vi vana vid sedan lång tid tillbaka. Den militära sektorn klarade sig mycket lindrigt undan de borgerliga regeringarnas olika sparpaket. Man inskränkte sig till att uppskjuta några kasernrenoveringar och några befästningsbyggen uteblev. I övrigt fick militären behålla sin pott obeskuren. Det förslag vi nu skall ta ställning till har framställts av regeringen och försvarsministern som det enda möjliga. Man kan inte skära ner mer än man redan har gjort sägs det från den militära sektorn. Man hänvisar till att ramen tidigare har sänkts av socialdemokraterna. Man hänvisar också till att det rationaliseras så effektivt och bra inom det militära försvaret här i Sverige. Då kan det väl sägas att sänkningen av ramen med ett par miljoner kronor, när det här rör sig om miljardbelopp, är ganska blygsam. Det är kanske inte mycket mer än felräkningspengar det heller. När det gäller rationaliseringarna är det väl lämpligt, som vi har gjort i vår motion i det här ärendet, att ta upp vad FRI, försvarets rationaliseringsinstitut, har sagt om rationaliseringarna inom den militära sektorn. Det finns en hel del att säga om detta. FRI:s chef har med ganska stor skärpa påtalat tendenser till överplanering, speciellt inom flygvapnet där man som vanligt ser till att lägga planerna så, att man först och främst gott och väl täcker in det man vet att man skall få. Sedan förväntar man sig att man skall få litet till. Om man år efter år fortsätter med ett sådant förfarande är det ju mycket svårt att få anslagen att räcka till. Problemet i det svenska försvaret och den svenska säkerhetspolitiken åtgärder inom försvarsdepartementets verksamhets åtgärder inom försvarsdepartementets verksamhetsområde ligger på ett mycket högre plan och på en mycket viktigare nivå än att gälla några miljoner hit eller dit i en militärbudget som ganska snabbt nalkas 22 miljarder kronor per år. Materialkostnader, teknik och forskning tar allt större potter av anslagen, och Sveriges ambitioner att försöka hålla den försvarsstruktur som vi nu har går allt snabbare mot ett oundvikligt val, som vårt parti har påpekat ganska länge. Vi har hela tiden sagt att snart måste Sverige välja mellan att försöka upprätthålla en flygplansproduktion typ JAS och skrota värnpliktsförsvaret eller att behålla detta, som andra i de flesta sammanhang säger sig slå vakt om. Nu kommer signalerna. Nyligen fick vi läsa i tidningarna att den utredning som under Roland Brännströms ledning jobbar med värnpliktens framtida utformning säger att vi kanske måste börja skära i värnplikten. Det blir väl något slags B eller C-lag av värnpliktiga, som skall ha en tremånaders snabbkurs och sedan bemanna våra lokalförsvarsförband, och elitsoldater som sätts i bättre förband. Så är vi på väg mot en struktur som inte är folkförsvarsinriktad, som inte bygger på hela folkets deltagande utan mer och mer nalkas ett yrkesförsvar. Varför får vi denna utveckling? Jo, därför att man vill ha JAS-projektet, det är vad det handlar om. Vi kommer att bli tvungna att välja, och det ganska snart. JAS är, som vi har sagt flera gånger, en ekonomisk katastrof för det svenska neutralitetsförsvaret. Det är ett hot mot alliansfriheten. Det binder oss till NATO och till västmakterna på ett helt oacceptabelt sätt. Det är alltså en katastrof både ekonomiskt och ur de här andra synpunkterna. Det finns enligt vår uppfattning en annan väg att gå när det gäller det svenska totalförsvaret. Vi behöver naturligtvis ett nationellt försvar. Vi är från vårt partis sida också villiga att satsa mycket stora summor på ett totalförsvar i Sverige.

Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vår motion.

Herr talman! Det är ju ingen nyhet att vpk vill ha minskade försvarsanslag. Det är heller ingen nyhet att vpk vill ha vad de kallar ett folkförsvar, men utan egentligt materiellt innehåll — med andra ord ett dåligt försvar som inte kan fylla sin uppgift att vara fredsbevarande. Man skulle vilja fråga vpk: Tänker ni ge upp luftrummet utan att över huvud taget använda er av flygvapen, eftersom ni inte vill förnya det svenska flygvapnet? Men, herr talman, jag skulle främst tala för den reservation som representanter för de tre borgerliga partierna i försvarsutskottet har till betänkandet 7, där vi går emot en reducering av försvarsprisindex. ret utom skyddsrum bygger på ett särskilt index, det s.k. försvarsprisindex. Beslut om utformningen av detta fattades i samband med försvarsbeslutet 1982. Index är sammansatt av dels kostnadsprisindex, dels ett löneindex, och avsikten med det nya systemet för indexering var att man på ett bättre sätt skulle kunna ge en rättvis priskompensation till försvaret. Tyvärr har inte heller detta index visat sig kunna ge genomslag för t.ex. stora valutaförändringar. Ändå är försvarsprisindex ett väsentligt instrument för att möjliggöra en långsiktig och stabil planering inom försvaret. Detta vidimeras också av försvarsministern, som i propositionen skriver: ”Under normala förhållanden bör därför förändringar inte göras i prisregleringssystemets principiella uppbyggnad under löpande försvarsbeslutsperiod.” Trots detta föreslår regeringen nu att priskompensationen för år 1984 maximeras till 4 26, även om inflationsnivån skulle bli större. Och det finns i dag inga tecken på att inflationen skulle komma att begränsas enligt det socialdemokratiska önsketänkandet. Man kan också fråga sig: Vad kommer att gälla för 1985 och åren därefter? Kommer index då att såsom utgångsvärde ha det lägre värde som medgivits för 1984 eller det egentliga FPI-värde som skulle råda utan det ingrepp som nu görs? Ett klart besked på den punkten önskas. Försvarets ekonomi är mycket pressad och det materiella och personella innehållet i Försvarsbeslut 82 är hotat på flera punkter. Sker inte betydande medelstillskott till försvaret, kan inte Försvarsbeslut 82 eller ens 1983 års beslut fullföljas. För att noggrant gå igenom problemen har regeringen tillsatt en särskild parlamentarisk beredningsgrupp. Att i det läge som här beskrivits maximera försvarsprisindex på det sätt som regeringen har föreslagit kan inte accepteras. Det kommer att urholka försvarsanslagen ytterligare och öka osäkerheten i försvarets långsiktiga planering. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till den borgerliga reservationen till utskottets betänkande.
Herr talman! Olle Aulin pratar strunt. Som jag sade tidigare är vi från vpk villiga att satsa avsevärda belopp på ett svenskt totalförsvar. Men det är inte någon säkerhetshöjande faktor att ha exempelvis 400 flygplan, antingen det nu är JAS eller någonting annat. Olle Aulin vet säkert en hel del om underhållssäkerhet. Han vet säkert också en hel del om de förlustsiffror i fråga om flygplan som uppstår i ett modernt konventionellt krig. Det kommer inte att finnas särskilt många JAS-plan eller andra flygplan kvar efter en eller en och en halv veckas strider. Vad skall vi då slåss med? Vi kan inte ersätta planen. Vi kommer att stå utan dem. Alltså har vi då slängt ut en massa miljarder i förväg utan att på något sätt ha höjt vår säkerhetsnivå särskilt mycket. Sedan måste vi slåss utan flygplan. Då har vi inte satsat några pengar på ett sådant försvar. Det är den springande punkten. Därför borde man inse att JAS är en gökunge i det svenska totalförsvarsboet, som äter ut alla andra åtgärder inom försvarsdepartementets verksamhets försvarsgrenar och gör Sverige betydligt mer sårbart än det annars skulle behöva vara.
Herr talman! Var och en som följer den militära utvecklingen och ser på de många krig som dess värre har förekommit efter andra världskrigets slut inser nödvändigheten av att man kan försvara också sitt luftrum. Oswald Söderqvists inlägg nyss här tyder på en defaitism och uppgivenhet som är beklämmande.
Herr talman! Det är precis tvärtom. Jag är inte alls defaitist eller uppgiven. Jag tycker vi mycket väl skall ha ett starkt totalförsvar. Men jag vill inte ha det totalförsvar som Olle Aulin vill ha, ett försvar som är beroende av att Nato kan skicka oss reservdelar eller träda in när våra amerikaniserade plan har skjutits ned. Det är väl vad Olle Aulin räknar med, men det gör inte jag. Jag räknar med ett svenskt försvar.
Herr talman! Oswald Söderqvist vet mycket väl att en stor del av JAS-planet tillverkas i Sverige. Alternativet hade ju varit att köpa ett plan på hyllan för att få ett billigare plan. Oswald Söderqvist vill över huvud taget inte ha ett flygvapen. Det tycker jag är beklämmande.
Herr talman! Regeringen föreslår riksdagen att godkänna vissa riktlinjer för begränsning av automatiska utgiftsökningar beträffande det militära försvaret och civilförsvaret. Detta skulle gälla under år 1984. Under detta år skall ett index användas som följer försvarsprisindex upp till 4 20. Skulle inflationsnivån bli högre, kommer inte försvaret att kompenseras. Vad detta innebär i miljoner kronor räknat framgår av utskottsbetänkandet på s. 2. 1982 års försvarsbeslut innebar att man gav försvaret en god stadga i planeringen genom att införa ett mera rättvisande priskompensationssystem. Tyvärr måste det nu konstateras att försvarsekonomin är ytterst pressad och att innehållet i 1982 års försvarsbeslut ser ut att vara hotat på flera avsnitt. Det nya priskompensationssystemet gav inte den säkerhet som man räknade med. Försvarsministern har tillsatt en parlamentarisk grupp som skall gå igenom problemen noggrant. Ledamöterna i gruppen är knutna till försvarsutskottet. Trots detta har försvarsministern i proposition 1983/84:40 föreslagit att försvaret endast skall kompenseras för inflationen upp till 4 96. Personalen inom de olika försvarsgrenarna har gjort uppoffringar för att spara, detta för att vi skall kunna behålla den krigsorganisation som statsmakterna har beslutat om. Trots detta får man kanske inte behålla det antal flygdivisioner som beslutats. Kanske får man inte heller ett bättre pansarvärn, som man länge har planerat för. Det känns deprimerande för alla som gör uppoffringar, då dessa knappast blir till någon nytta, om det inte ges kompensation för kostnadsökningarna. Det kan också visa sig vara orationellt med hänsyn till planeringen inom försvaret. Missvisande priskompensationssystem har tidigare lett till felaktiga beslut inom försvaret. I slutet av ett budgetår kan följden bli oplanerade inköp, och sådant kan medföra stora skador på ett system. Försvaret måste ges förutsättningar att planera för sin verksamhet. Folkpartiet kan inte acceptera den föreslagna metoden för begränsningar av försvarets automatiska kostnadskompensation. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag vill först deklarera att det är med tillfredsställelse som vi har tagit emot beskedet om avindexeringen, som ju också skall drabba de militära kostnaderna. Det tycker jag är bra. Sedan till det övriga i Olle Göranssons anförande. Det faktum att den socialdemokratiska regeringen fullföljer de borgerliga regeringarnas beslut på flygvapenområdet länder dem inte till någon heder. Det vore skönt, om vi slapp att om och om igen få höra detta tal om ett svensktillverkat plan, en svensk produkt. Vi vet ju allihop att varken Viggen eller än mindre JAS någonsin kommer att kunna lyfta från någon enda startplatta i det här landet utan de komponenter som måste tillföras från USA. Det är ju på det sättet. Våra förhoppningar om att kunna exportera Viggen har stoppats av USA just på grund av att amerikanarna inte ville tillåta USA-komponenterna att komma ut på vägar där man inte ville ha dem. Det är alltså inte vi som bestämmer. Det är inget svenskt plan, Olle Göransson. På tal om luftförsvaret har ni sagt i er motion från 1982 — och det har ni upprepat i analysen nu — att efter JAS skall det inte få förekomma någon tillverkning av militärflygplan i Sverige. Det är den berömda sjunde punkten ier motion. Hur skall ni lösa luftförsvarsproblematiken efter det? Den blir ju akut någon gång efter sekelskiftet. Då är inte vi med, men man måste tänka litet framåt. Vilka ”svenska” lösningar skall ni ha då? Vi hävdar fortfarande att JAS är en felsatsning. Den kräver, som Olle Göransson själv har sagt nu, en oerhört hård bantning både i fredsorganisationen och i krigsorganisationen. Det kommer inte att vara bra för det svenska folkförsvaret, som ni också inom socialdemokratin vill slå vakt om. Det vore mycket olyckligt, och vi får ju se hur det går med värnpliktsförsvaret kontra JAS. Jag bara konstaterar än en gång att Olle Göranssons egen partikamrat Roland Brännström har aviserat från sin utredning att vi kanske ganska snart får till att börja med A-, B och C-lag i värnpliktsutbildningen. Vart tar då det allmänna och mycket viktiga deltagandet av alla vapenföra män i Sverige vägen? Det är detta det handlar om, och det är en mycket stor och viktig fråga.
Herr talman! Olle Göransson sitter ju i den parlamentariska grupp som skall ge råd till regeringen. Jag hoppas att de råd som den gruppen kommer att ge innebär en möjlighet för oss att uppehålla ett starkt och välbalanserat försvar som förmår lösa de uppgifter som Sveriges riksdag har lagt på försvaret. Olle Göransson sade att man hade en övertro på möjligheterna att hålla inflationen nere på 4 26. Jag noterar den övertron. Men jag fick inte svar på frågan vad som händer med fyraprocentsindexeringen. Vad händer 1985 och vad händer åren därefter? Kommer man i fortsättningen att gå ut från det egentliga försvarsprisindexet och inte utgå från en lägre nivå när man sedan räknar framåt? För gör man det, får det mycket omfattande konsekvenser för försvaret.

Herr talman! Jag har aldrig sagt att alla svenska män skall vara A-soldater. Olle Göransson skall inte försöka blanda bort korten. I samband med det som nu sker — och det framgår helt klart av det som Olle Göransson säger — får man inte plats både med JAS och med det gamla vanliga välkända svenska värnpliktsförsvaret, som ni socialdemokrater också alltid har sagt att vi skall slå vakt om. De får inte plats tillsammans längre. Det är detta som är det stora problemet i den svenska försvarsdebatten. Det är då vi får A-, B och C-lag. Det har aldrig tidigare varit tal om att vi skulle ha något slags andraklassutbildning på tre månader, som nu har aviserats. Det är något nytt som har kommit upp i det här läget. Då skall inte Olle Göransson försöka blanda bort korten och säga att jag har sagt att alla kan bli A-soldater. Jag bara konstaterar helt klart att JAS och det värnpliktsförsvar som vi känner till sedan gammalt inte går att genomföra samtidigt, och då kommer vi att ställas inför ett val. Ni har tydligen redan valt — ni har valt JAS. Då måste ni skära ner på det andra. Det är olyckligt för den svenska alliansfriheten, för det svenska neutralitetsförsvaret och för hela Sveriges säkerhetspolitiska situation.
Herr talman! Mycket kort: Olle Göransson kör den här skivan som vi har hört så många gånger i dag — det är väl en guldskiva — nämligen det där med att underskottet i budgeten är borgarnas fel. Hade man fullföljt alla de reservationer som fanns från socialdemokraterna under dessa sex borgerliga regeringsår skulle underskottet i budgeten varit ännu mycket större. Men, herr talman, jag räknar in Olle Göransson bland de försvarspositiva människor som är beredda att medverka till att vi även i fortsättningen får ett starkt och välbalanserat försvar. Detta är min avslutningsreplik.

Herr talman! I betänkandet behandlas den beredskapslagring av olja som vi har i vårt land för att klara en eventuell avspärrning. Denna beredskapslagring står helt i proportion till landets oljeförbrukning. Genom de besparingsåtgärder som vidtagits i fråga om oljeförbrukningen och genom övergången till alternativa energiformer förbrukar vi i dag väsentligt mindre olja än vi gjorde för bara några år sedan. Det leder till att vi har möjligheter att minska den mängd olja som vi på det här sättet måste ha i lager för att klara en eventuell orostid. Förra året köpte vi in 600 000 m? olja för att fylla på lagren. Regeringen har nu föreslagit att inköpen för 1984/85 skall begränsas till 400 000 m?. Från centerpartiets sida har vi gjort bedömningen att man kan gå ännu något längre. Vi har föreslagit att man skall gå ned till 300 000 m? och på det sättet spara ytterligare 150 miljoner. Det är möjligt att man skulle kunna minska inköpen ännu något mer, men vi har inte vågat gå längre. Centerpartiet har dessutom i olika sammanhang lagt fram förslag om större satsningar på inhemska bränslen. Också det skulle kunna leda till att vi kan sänka kraven på oljelagring ännu något mer. Herr talman! Jag begränsar mig till dessa synpunkter och yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I reservation 1 till försvarsutskottts betänkande 8 föreslår moderaterna och folkpartiet att man skall vänta med att ta ställning till behovet av råoljeinköp för budgetåret 1984/85 till dess den pågående utredningen om oljelagringsprogrammet har slutförts. En särskild proposition aviseras till våren 1984, varvid bl.a. ett nytt oljelagringsprogram avses föreläggas riksdagen. Ett ställningstagande till oljeinköpen för nästa budgetår bör alltså kunna vänta till dess. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Riksdagen beslutade år 1981 att målet när det gäller det lager av råolja som staten bygger upp av försörjningsberedskapsskäl skulle vara att detta skall uppgå till 6,5 miljoner m?. Det innebär en beredskapslagring motsvarande ca tre månaders normal fredskonsumtion. För att uppnå denna målsättning skulle under budgetåren 1983 86 inköpas 900 000 m? per år. Riksdagen beslutade emellertid i våras att inköpen av råolja under innevarande budgetår skulle begränsas till 600 000 m?, detta på grund av att oljekonsumtionen i landet minskar. En utredning arbetar nu, som Olle Aulin sade, med att se över i vilken mån den minskade oljekonsumtionen motiverar en begränsning av hela lagringsprogrammet. Det står redan nu klart att det totala lagringsmålet för olja på grund av den minskade oljekonsumtionen överstiger försörjningsberedskapsbehovet. Det är mot bakgrund av den fortsatta nedgången av oljekonsumtionen och med hänsyn till det statsfinansiella läget som statsrådet Birgitta Dahl nu föreslår att inköpen av råolja för beredskapsändamål bör begränsas till 400 000 m? under budgetåret 1984/85. Både utskottsmajoriteten och reservanterna Gunnar Björk i Gävle och Lennart Brunander anser att ansvarigt statsråd anfört bärande skäl för att begränsa oljelagringsprogrammet för budgetåret 1984/85. Skillnaden mellan majoriteten och reservanterna är att reservanterna vill begränsa inköpen med ytterligare 100 000 m?. Lennart Brunander sade alldeles nyss här att centern gjort den bedömningen att man skulle kunna begränsa ännu mer än vad regeringen föreslår. Om de centerpartistiska reservanterna har en bättre eller en annan bedömningsgrund för sitt ställningstagande än överstyrelsen för ekonomiskt försvar och ansvarigt statsråd kan inte jag bedöma, men jag yrkar avslag på reservation 2. De moderata utskottsledamöterna anför i reservation 1 att de i avvaktan på att den nämnda utredningen blir färdig med sitt arbete nu inte vill ta ställning till vad föredragande statsråd anfört. De vill inte heller tillstyrka centermotionen 1983/84:100 i denna del. Jag yrkar avslag också på reservation 1 och bifall till försvarsutskottets hemställan i betänkande 8.

Herr talman! Moderna massmedia har under de senaste decennierna i ökad utsträckning tagits i anspråk för utbildningsändamål. Elevernas tillgång till ljud och bild förbättrar inlärningssituationen. Radio och TV har blivit oundgängliga hjälpmedel för allt slags undervisning. För många skolor, särskilt i glesbygden, fungerar ljudoch bildinslag som alternativ till tryckta läromedel enligt läroplanens modell för ett vidgat läromedelsbegrepp. För språkundervisningen har ljudband stor betydelse. Uppräkningen skulle kunna fortsätta. När riksdagen nu behandlar kulturutskottets betänkande nr 8 om utgiftsbegränsningar på Sveriges Radios område finns det skäl att påpeka att värdet av utbildningsprogrammen inte ifrågasatts. Såväl propositionen och motioner väckta med anledning av denna som alla de brev och besök som utskottet mottagit understryker värdet av skolprogram i radio och TV. Kravet på tidigare besparingar har drabbat också Sveriges Radio-koncernen, som sedan budgetåret 1981/82 ålagts tvåprocentiga nedskärningar samt därtill ytterligare rationaliseringar förorsakade av den svenska devalveringen. Situationen är nu sådan att några större utgiftsminskningar knappast kan åstadkommas utan att verksamheten och/eller organisationen förändras, varvid man särskilt måste beakta kravet på rationell produktion och organisation. I besparingspropositionen föreslås att de 120 miljoner som nu belastar statsbudgeten upphör som särskilt anslag och att Sveriges Radio ges i uppdrag att i anslagsframställningen för 1985/86 redovisa en besparing på 50 milj.kr. utöver de rationaliseringskrav som tidigare ålagts koncernen. Utbildningsradions verksamhet bör bekostas av avgiftsmedel, innebärande en förstärkning av rundradiofonden med 70 milj.kr. Enligt propositionen kan utbildningsradions produktion delas upp i dels läromedelsproduktion på kassetter, dels programproduktion för etersändning, som bör bli en naturlig del av koncernens ordinarie programverksamhet. Med andra ord: Utbildningsradion skall upphöra. Det ligger, vill jag parentetiskt säga, nära till hands att erinra sig debatten om utbildningsradion vid omorganisationen av Sveriges Radio-koncernen. Då ville socialdemokraterna nödvändigt att utbildningsradion skulle utformas efter TRU:s förslag, som ett helt självständigt bolag. Sveriges Radio-koncernen har i dag kostnader för den avgiftsfinansierade verksamheten som uppgår till drygt 2 miljarder kronor. Vi moderater, liksom andra i utskottet, anser att de besparingar som skall göras bör tas ut på hela radiokoncernen och inte uteslutande på utbildningsradion. En given utgångspunkt för arbetet med att genomföra besparingen bör vara att söka få till stånd rationella lösningar och samarbete mellan de olika bolagen, t.ex. beträffande utnyttjandet av de tekniska resurserna — där brister det f. n. åtskilligt. Vi kan i dag konstatera med hur mycket mindre personal och mindre utrustning lokalbolagen ofta arbetar utan att deras produktion i kvalitetshänseende står efter andra program. Men vi moderater i utskottet går ett steg längre än socialdemokraterna. Vi vill nämligen inte gå med på en licenshöjning, som blir en följd av förstärkningen av rundradiofonden. Vi inser — med all rätt — att med den fortgående kostnadsökningen för programproduktion kan inte samhället räkna med att fortsätta att finansiera denna programproduktion med ständigt ökande licensavgifter. Någon gång måste vi säga stopp. Någon kan då bemöta oss med argumentet att vi i övrigt anser avgiftsfinansiering vara en riktig princip för utnyttjande av samhällets tjänster. Ja, men det gäller — och det är betydelsefullt — i de fall som medborgaren kan avstå från att utnyttja tjänsterna i fråga. I dag måste vi räkna med att TV licensavgifterna med några få undantag drabbar alla familjer och därmed kan jämställas med en obligatorisk avgift. Den bör inte ständigt höjas, när det finns möjlighet till nya finansieringsformer för radiooch TV-produktion. Vi moderater anser därför att Sveriges Radio måste satsa på en försöksverksamhet med reklam i TV. En sådan försöksverksamhet skulle kunna medföra att licensen inte behövde höjas för att inbringa de resterande 70 milj.kr. Man kanske skall erinra sig att färg-TV-licensen sedan 1977 har höjts från 400 kr. till 730 kr. per år, vilket blir den nya avgiften om majoritetens förslag går igenom. Herr talman! Även om jag i första hand talar för de moderata ledamöternas reservationer nr 1 och 3, till vilka jag yrkar bifall, måste jag ställa mig frågan hur splittrade socialdemokraterna egentligen är när det gäller utbildningsradions framtida verksamhet. Först lägger kulturministern fram ett förslag i propositionen som i praktiken innebär att utbildningsradion upphör som fristående enhet. Utbildningsprogram skall produceras på kassett och inköpas av kommunerna att användas i undervisningen. Kulturutskottet skickar propositionen till utbildningsutskottet för yttrande och får ett sådant, i vilket moderaterna och socialdemokraterna har enat sig om majoritetsskrivningen. Enligt denna bör det ges garantier för att etersändning av utbildningsprogram för de olika skolformerna sker i viss omfattning, medan kassettdistribution bör användas när detta är mer praktiskt. Yttrandet utgår från att förändringar kan komma att ske i vad gäller utbildningsradions organisation och verksamhet och uttrycker inte explicit att inte utbildningsradion kan komma att drabbas hårdare än andra bolag inom koncernen av de förordade besparingarna. Kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter binder emellertid upp Sveriges Radio-koncernen betydligt hårdare genom att klart ange att utbildningsradion inte bör belastas med högre besparingskrav än koncernen i övrigt. Här finns med andra ord tre olika uppfattningar. Man ställer sig osökt frågan hur de socialdemokratiska ledamöterna i kulturutskottet så kan misstro sin egen kulturminister att de inte tror att departementet före framläggandet av propositionen undersökt var besparingar kan göras. I och med att man klart säger ut att utbildningsradion inte får drabbas hårdare än koncernen i övrigt slår man faktiskt fast att endast 120 tvåtusendelar — eller 6 96 — av besparingarna får falla på utbildningsradion. Kulturministern hade föreslagit 100 90. Jag vill ge de socialdemokratiska ledamöterna i utbildningsutskottet en eloge för att de insåg hur orimligt ett sådant yrkande är. Herr talman! Vi moderater har i våra reservationer utgått från att nödvändiga förändringar av utbildningsradions verksamhet och organisation kan behöva göras. För oss har det varit viktigt att slå fast betydelsen av de etersända programmen för ungdomsskolan och att garantera att de inte får gå förlorade. Därmed kommer också AV-centralerna att bestå och eleverna garanteras ett rimligt utbud av etersända program. I övrigt lämnar vi fältet fritt för Sveriges Radio AB att komma med förslag på förändringar som skall föreläggas riksdagen. Herr talman! Jag upprepar mitt yrkande om bifall till reservationerna nr 1 och 3 i kulturutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Kulturutskottet har haft att behandla förslaget i regeringens s.k. förtida budgetproposition om vissa besparingar inom Sveriges Radiokoncernen och i anslutning därtill väckta motioner. Redan från början vill jag framhålla att detta regeringens förslag väckt stort intresse — men i förening med betydande oro och t.o.m. förstämning på många håll. Därom vittnar den pressdiskussion som förekommit och de många uppvaktningarna inför och skrivelserna till utskottet. Det är tunga avnämarorganisationer som har hört av sig. Bland dem kan nämnas Handikappförbundets centralkommitté, Folkbildningsförbundet, Förbundet mot läsoch skrivsvårigheter och Svenska kommunförbundet. Dessa och andra har på olika sätt reagerat mot att regeringens sparförslag så ensidigt har inriktats mot utbildningsradion och, drastiskt uttryckt, slakten på denna i dess nuvarande form och organisation. Att, som regeringen gör, inrikta hela besparingen inom radionkoncernen på 50 milj.kr. på utbildningsradion, vars verksamhet kostar ca 120 miljoner, innebär en stor förändring och en begränsning av utbildningsradions verksamhet och självständiga roll. Därtill kommer att avtalet med staten utgår först den 30 juni 1986, medan besparingarna avses gälla redan budgetåret 1985/86. Från centern har vi i en partimotion accepterat besparingen på 50 miljoner men föreslagit att denna skall läggas ut på hela koncernen. Vi har däremot yrkat avslag på propositionens förslag beträffande utbildningsradion och krävt ett nytt förslag i denna del.

Förslaget skulle utgå ifrån att utbildningsradion behålls i en samlad organisation och att denna organisation garanteras egen sändningsrätt. Från de i dessa motioner redovisade utgångspunkterna är det glädjande att en bred majoritet i utskottet nu ställer upp bakom förslaget att undersöka även andra lösningar än propositionens hur verksamheten med utbildningsprogram lämpligen bör organiseras inför statsmakternas ställningstagande till denna verksamhets omfattning och inriktning. Utskottet understryker att synpunkter från speciella målgrupper bör uppmärksammas. Detta är självfallet angeläget, och det är naturligt. Eventuella förändringar som t.ex. fördyrar kommunernas förmedling av program och kommunernas verksamhet vid AV-centralerna måste noga beaktas liksom direktmottagningens värde för speciellt utsatta grupper. " Även om utskottets skrivning i sin helhet innebär en ordentlig öppning i linje med vad centern och folkpartiet förordat har vi från centerns sida i ett särskilt yttrande — liksom man har gjort i den avvikande mening som anförts i utbildningsutskottets yttrande — markerat att kulturutskottet borde tydligare än vad som nu sker ge uttryck för värdet av att även vid organisatoriska förändringar behålla en sammanhållen utbildningsradio med egen sändningsrätt. När det gäller investeringar för utbildningsradion anser vi att det bör vara självklart att även under den tid då en översyn sker av utbildningsradions verksamhet sådana investeringar görs som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna bedrivas rationellt och som är motiverade med hänsyn till arbetsmiljön. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Det är svårt att spara pengar. Det vet alla vi som i regeringsställning har gjort försök. Den här gången försökte regeringen och kulturministern att åstadkomma en enkel lösning som skulle ge ett betydande belopp —- det rörde sig om 50 milj.kr. Man skulle ”klyva” utbildningsradion eller halvera dess verksamhet. Det var ett illa genomtänkt och till sina konsekvenser förödande förslag. Det måste ha tillkommit i hastigt mod eller i sista stund. Mot detta reagerade föräldrar, elever, lärare — ja, alla som över huvud taget känner till utbildningsradions verksamhet. Mot detta reagerade naturligtvis också företrädare för Sveriges Radio-koncernen. Det har ju varit praxis att besparingsarbete inom Sveriges Radio skall bedrivas på det sättet att man anger en ram, inom vilken sedan Sveriges Radio-koncernen själv föreslår former för verksamheten. Vid utfrågning i utskottet sade också verkställande direktören i Sveriges Radio-koncernen att man inom företaget självfallet föredrog en sådan besparingsprincip. Jag vill gärna ge en eloge till socialdemokraterna i kulturutskottet, som insåg att den modell som propositionen föreslog inte skulle fungera. Därför har man varit beredd till en uppgörelse som innebär att besparingskravet nu läggs på koncernen i dess helhet. Man kan säga att utbildningsradion, som för en månad sedan såg sin framtida existens allvarligt hotad, nu står starkare än före attentatet, därför att utskottet nu säger att besparingskravet skall tillämpas så, att utbildningsradion behandlas på samma sätt som övriga delar av koncernen och inte belastas med högre besparingskrav. Attentatet mot utbildningsradion har alltså avvärjts, och jag tror att det finns anledning att glädja sig över det. Men några frågor kvarstår ändå. Behövs utbildningsradion som en särskild enhet? Jag tillhör dem som tror det. Jag har svårt att tro att man inom koncernen med en allmän hänvisning till ljudradions och televisionens ansvar skulle få ett så kvalificerat utbud av utbildningsprogram som man i dag har. Det är fråga om en högt specialiserad verksamhet och enligt min mening mycket bra program. Jag har svårt att tro att man med hänvisning till radions allmänna folkbildningseller bildningsansvar skulle kunna upprätthålla nuvarande produktion. Nästa fråga är om koncernen orkar med en besparing på ytterligare 50 miljoner. Jag vill gärna säga att jag tror att det kommer att stöta på svårigheter. Man bedriver en personalintensiv verksamhet, och besparingen kommer att bli en belastning för företaget. Men jag tror ändå att den med klok planering och framförhållning är möjlig att genomföra. Jag tror att det är viktigt att vi upprätthåller respekten för Sveriges Radios integritet och ser till att radion själv får ta initiativ till hur ett sådant besparingsarbete skall kunna genomföras. Det är i stort sett enighet i utskottet. Jag har ansett mig ha anledning att reservera mig på en punkt, nämligen när det gäller investeringar för att kunna bedriva utbildningsradions verksamhet — framför allt i lokalerna i Stocksund — på ett rationellt sätt och så att arbetsmiljön uppfyller åtminstone minimala krav. Jag tror inte att detta är möjligt enligt den modell som utskottsmajoriteten förordar, och jag har därför tillsammans med några andra reserverat mig för att man skall få disponera de medel som riksdagen tidigare har anvisat för investeringar. Herr talman! Med anledning av vad utskottets ordförande sade här skulle jag vilja fråga om jag uppfattat hennes och moderata samlingspartiets ståndpunkt korrekt. Säger alltså moderata samlingspartiet ja till avgiftsfinansiering? Eller säger man nej till varje framtida avgiftshöjning, utan att över huvud taget pröva den frågan vid varje enskilt tillfälle? Eller gäller detta nej bara i dag när vi inte tar upp den frågan? Innebär moderata samlingspartiets reservationer att man faktiskt ställer ett extra besparingskrav på Sveriges Radio-koncernen på 120 milj.kr.? Det skulle vara bra om utskottets ordförande ville bringa klarhet på dessa punkter.

Herr talman! Det är riktigt att jag måste replikera direkt på Jan-Erik Wikströms fråga. Det var egentligen två frågor Jan-Erik Wikström ställde. Den första var om vi säger nej till all framtida höjning av licensen. Det är naturligtvis omöjligt för mig att svara på den frågan. Vad vi däremot säger är att en sådan höjning inte skall ske, innan man har prövat nya former av finansiering. Vi kan konstatera att man i många länder runt om i världen, och det vet Jan-Erik Wikström lika väl som jag, tillämpar en kombination av olika finansieringsformer. Det finns avgiftsfinansiering, betal-TV, reklam-TV, osv. Därför är det naturligtvis helt omöjligt för mig att binda mig i den frågan. Beträffande frågan om vi går med på ett ytterligare besparingskrav på 120 milj. blir svaret nej. Vi har biträtt förslaget om de 50 miljonerna. Däremot anser vi att man för de övriga 70 miljonerna, som icke skall finansieras genom en avgiftshöjning, i första hand skall pröva nya finansieringsformer. Jag är fullständigt medveten om att en försöksverksamhet med reklam i TV kanske bara ger 40 eller 50 milj.kr. under det första året. All right, då innebär vårt förslag en ytterligare besparing på 20 milj.kr.
Herr talman! Jag har väl litet svårt att fatta, men jag tycker inte att läget blev så värst mycket klarare genom Ingrid Sundbergs inlägg. Jag tolkar Ingrid Sundbergs inlägg på ett sådant sätt att det hon de facto menar är att moderata samlingspartiet säger ja till principen om avgiftsfinansiering, men säger nej till höjning av licensen. Det betyder att man har accepterat ett besparingskrav på 120 milj.kr., medan majoriteten i utskottet säger att vi tror att Sveriges Radio med viss möda skall klara ett besparingskrav på 50 milj.kr. utöver de 2 20 som man tidigare har ålagts att spara in. Ingrid Sundberg och moderata samlingspartiet menar att man nu skall tillämpa ett extra besparingskrav på 120 milj.kr.; på något annat sätt kan jag inte tolka vad moderaterna har sagt.

Herr talman! Självfallet skall jag göra det, men det vore naturligtvis lättare om utskottets ordförande ville klarlägga moderata samlingspartiets ståndpunkt. Jag kan inte se annat än att man på denna punkt talar med dubbel tunga.

Herr talman! Att utbildningsradion är en ovärderlig tillgång inte bara i utbildningssammanhang utan också i mediasammanhang är otvetydigt, och det verkar vi alla vara överens om. Låt mig därför uttrycka min tillfredsställelse med att utbildningsradions existens t. v. har räddats. Ånyo har, som Jan-Erik Wikström sade, ett attentat riktat mot UR avvärjts. Vi är många som minns förra årets försök att spara på UR:s lokalkostnader. Protesterna mot regeringens förslag har också varit många. Karl Boo tog upp dem: Handikappförbundets centralkommitté, Folkbildningsförbundet, Riksförbundet hem och skola har med eftertryck sagt ifrån liksom många lärare, såväl språklärare som invandrarlärare. Till största delen går kulturutskottet mot propositionen, och det tycker vi är utmärkt. Helt nöjda är vi emellertid inte, och jag återkommer till anledningen till det. Men låt mig först ta upp den fråga som redan har berörts i diskussionen, nämligen det sätt på vilket regeringen lägger fram sina förslag och hur samarbetet mellan i detta fall UR och Sveriges Radio och regeringen har gått till. Vi tycker att det är beklämmande att se att socialdemokraterna i sin besparingsiver frångår alla rimliga krav på information, diskussion och samarbete, något som borde prägla en ansvarsmedveten politik. Man har inte minst under de senaste dagarna fått ett intryck av en politik präglad av hastverk, undfallenhet för en konservativ ekonomisk ideologi och en ovilja att lyssna som är beklaglig. Från det att regeringen hade informerat de närmast berörda till det att den lade fram sitt förslag gick det bara några dagar. Men sedan till den andra frågan, kanske huvudfrågan, nämligen besparingskravet. I vår mediapolitiska motion skriver vi: I det marknadsekonomiska träsk med hänsynslös spekulation i fördomar och i våld som vi kan se framför oss och som vi redan nu har en början till på videomarknaden kan och måste radio och TV, brukade som media i allmänhetens tjänst, spela en mycket viktig roll som motkraft. Men detta förutsätter resurser. Vi kan redan nu se framför oss en utarmning av programverksamheten vid Sveriges Radios bolag som helhet. Hatte Furuhagen beskrev detta i Svenska Dagbladet för några veckor sedan. Han sade där att fortsätter denna utveckling kommer den svenska televisionen att servera ännu fler nöjesmagasin som smickrar kändisar, visar exotiska maträtter, provar utsökta viner och ställer horoskop. Mysigheten, skrev han, flummigheten och smickret kommer att överrösta den lågmälda men engagerade pedagogiken i de seriösa programmen om verkligheten utanför. Det är detta vi vill undvika, och vi ifrågasätter om det verkligen går att spara på det sätt som man nu har ålagt koncernen att göra. Vi har tidigare år tagit upp andra finansieringsalternativ, dock inte de som moderata samlingspartiet fört fram om reklam-TV och betal-TV som vi är bestämda motståndare till. Vi har diskuterat olika former av att lägga skatt på elektronik och liknande. Man måste pröva den typen av vägar med bibehållande av Sveriges Radios och TV:s integritet. Men dessa förslag har avvisats, och i dagens läge tror vi inte att ytterligare besparingar är möjliga om vi inte skall få den utveckling som jag tidigare pekade på och som Hatte Furuhagen tog upp. Vi motsätter oss alltså kravet på besparingar på 50 milj.kr. och vill i stället att Sveriges Radio skall kunna lägga fram förslag om en bättre programverksamhet med bibehållna resurser. Vi har senast i dag fått oss tillsänt ett uttalande från Sveriges Radio-koncernens SIF-klubb där man tar upp just de här frågorna och ifrågasätter hur politikerna å ena sidan kan ålägga dem som gör programmen större ambitionskrav och å andra sidan ständigt skära ner på resurserna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 4. Reservation 4 gäller det som Jan-Erik Wikström var inne på, nämligen de s.k. Stockholmspengarna. Vi tycker att det är orimligt att riksdagen först fattar beslut om att bevilja 25 miljoner i investeringar för att sedan bara kort tid därefter helt gå emot och stoppa pengarna. I synnerhet om man har sett Stocksundslokalerna förefaller detta helt orimligt. I vår motion ställer vi krav på att alla pengar skall vara tillgängliga för investeringar för UR. Men vi ansluter oss nu till folkpartiet och centern och anser att UR skall kunna göra sådana investeringar som är motiverade av arbetsmiljöhänsyn. Vi vet ju att det är nödvändigt.

Herr talman! Den offentliga sektorn är verkligen väl förankrad bland medborgarna i Sverige. Så fort någon del av verksamheten berörs av förslag till förändringar eller besparingar, rycker olika grupper ut till försvar och protesterar. Det är bra. Det visar att människor uppskattar och värdesätter samhällets tjänster. Vid utarbetandet av kulturutskottets betänkande 1983/84:8 har vi uppnått en mycket bred politisk enighet. Det är när det gäller besparingskraven som de två ytterlighetspartierna fronderar åt var sitt håll. Vpk vägrar att acceptera den föreslagna besparingen över huvud taget och ställer sig vid sidan om alla ekonomiska resonemang. Det är lätt att säga tulipan och ros. Moderaterna vill, liksom utskottsmajoriteten, spara de föreslagna 50 miljonerna, men dessutom vill de spara ytterligare 70 miljoner genom att inte acceptera ett ökat uttag ur rundradiofonden. Som vanligt upprepas förslaget om en försöksverksamhet med reklaminslag i TV-sändningarna som intäkts källa. Vi debatterade denna fråga ganska ingående i våras här i kammaren. Moderaternas motiv för reklam i TV är möjligheterna att den vägen finansiera Sveriges Radios kostnader. Reklam i TV är alltså inte primärt ett tittarintresse eller ett konsumentbehov. Det är inte så att vi har brist på reklam, snarare är utbudet mer än tillfredsställande. Men även reklamkostnader måste betalas. Konsumenten får det inbakat i priset på varan. De sammantagna utgifterna för konsumenten blir inte mindre om Sveriges Radios kostnader skulle täckas av reklam. Varför kan inte principen att varje verksamhet skall bära sina egna kostnader i stället få vara vägledande också i det här sammanhanget? Licensavgifterna bekostar programverksamheten, samtidigt som otillbörlig påverkan på programinnehållet undviks. Moderaterna borde med mycket stor tveksamhet se på idén även ur rent affärsmässig synpunkt. I den förändrade mediasituation som vi står inför kommer vi att få satellitsändningar från andra länder. Vår befolkning på 8 miljoner människor är säkert inte kommersiellt särskilt intressant. Vår svenska identitet riskerar att försvagas. Moderaterna borde både företagsekonomiskt och kulturpolitiskt analysera konsekvenserna av sina schabloniserade propåer om reklamintäkter som ett sätt att minska samhällets ansvar för Sveriges Radio. Jag vidhåller min uppfattning att talet om reklamintäkter snarast är ett försök att vilseleda beträffande en faktiskt mycket kraftig nedskärning av Sveriges Radios resurser. Det framkom också klart i replikskiftena mellan Jan-Erik Wikström och utskottets ordförande Ingrid Sundberg. SIF-klubben vid Sveriges Radio har i ett uttalande den 13 december sagt: ”Det gäller att säga stopp nu, innan den slutliga kommersialiseringen har smugit sig på oss.” Man hänvisar till den hotande utvecklingen med ”B-filmer, allsköns import och hoprafsat glitter-fnitter”. Man säger vidare i samma uttalande: ”Det finns i dag starka krafter som verkar mot public service-ideologin. Vi måste på alla sätt aktivt försvara denna ideologi.” Moderatreservationen visar med all tydlighet realiteten i detta uttalande. SIF-klubben påpekar att den omorganisation av Sveriges Radio-koncernen som Jan-Erik Wikström initierade medfört en femdubblad företagsledning samt att den regionala utbyggnaden kräver nya resurser. Självfallet kommer det besparingsförslag som man nu föreslår skall åläggas Sveriges Radio att kräva en ingående genomgång inom koncernen för att kunna genomföras med bibehållande av de kulturpolitiska målen, vilka självfallet måste vara den utgångspunkt utifrån vilken all verksamhet noga skall prövas. Utskottet menar att en sådan översyn bör göras förutsättningslöst av koncernen och resultatet redovisas till den 1 september 1984. Ett ökat samarbete mellan de olika bolagen med regional inriktning bör kunna utvecklas även utan nya resurser. Koncernen har nu också erfarenheter av kostnader och effekter av uppsplittringen på fem olika bolag som naturligtvis kommer att vägas in vid den kommande översynen. Så till frågan om utbildningsradion. Man har i flera inlägg velat göra gällande att det föreligger en skillnad dels inom utskottet, dels mellan regeringen och riksdagen. Det är som att blåsa upp en ballong, som inte innehåller någonting. Det är viktigt att säga att det besparingsförslag som vi har att ta ställning till i dag, har vi alla ställt oss bakom, utom kommunisterna. Vad regeringen har gjort är att i propositionen som ett tänkbart alternativ peka på en inriktning mot delar av utbildningsradions verksamhet. I utbildningsutskottets yttrande och i kulturutskottets betänkande har vi sagt att det bör ske en förutsättningslös prövning av den här besparingen inom hela koncernen. Jag tycker inte att detta är någon stor fråga att blåsa upp motsättningar kring. Och jag kan försäkra Ingrid Sundberg och Jan-Erik Wikström — om ni är oroliga för det socialdemokratiska samarbetet — att det samarbetet fungerar alldeles utmärkt; vi utarbetar våra förslag i nära dialog och god samverkan. Den regionalisering som genomförts inom utbildningsradion har lett till att man på ett förtjänstfullt sätt kunnat bygga upp ett samarbete med bildningsorganisationerna. Ute i regionerna finns resurser som i ökad utsträckning borde kunna utnyttjas i samspel med och mellan bolagen. Vid behandlingen av detta ärende i utskottet har vi, som flera talare anfört, mött en mycket omfattande reaktion, främst från språklärare och AV centraler. Inom utskottet har vi inte haft möjligheter att närmare undersöka i vilken omfattning utbildningsradions program verkligen utnyttjas i undervisningen. En sådan dokumentation finns förmodligen hos AV-centralerna och skulle vara mycket värdefull som underlag i det kommande översynsarbetet. Där finns också möjligheter att närmare belysa detta. Utbildningsutskottet anför att det även i fortsättningen måste ges garantier för att etersändning av utbildningsprogram för förskola, ungdomsskola, högskola och vuxenutbildning sker i viss omfattning och att de kan distribueras på goda sändningstider och kopieras fritt. Däremot bör kassettdistribution användas när det är mer praktiskt. Vid en förändring av utbildningsradions nuvarande verksamhet bör behovet av att i utbildningsprogram kunna integrera ljud, bild och text beaktas. Det är just detta sista som är unikt för utbildningsradion och som utgör basen för dess verksamhet. Kulturutskottet instämmer i utbildningsutskottets bedömning när det gäller förutsättningen för Sveriges Radios översyn av verksamheten. Det är naturligt att även utnyttjandet av och distributionsformerna för program i olika former prövas i förhållande till avnämarnas önskemål och behov och avvägs mot en ekonomisk rimlighetsbedömning. Vi kan ändå inte ha distributionsoch produktionsformer som inte utnyttjas och inte uppskattas av avnämarna, om programmen dessutom är mycket dyrbara. Då får man naturligtvis undersöka vilka former som är bäst för olika medier. Det är någonting som vi menar att Sveriges Radio-koncernen kommer att pröva. Moderaterna anser, liksom utskottsmajoriteten, att besparingen skall tas ut på hela Sveriges Radio-koncernen och betonar särskilt betydelsen av ungdomsskolans etersända program i utbildningsradion. Men med hänsyn till att moderaterna totalt har ett besparingskrav på 120 milj.kr. kommer moderaternas förslag att hårt drabba stora delar av Sveriges Radios verksamhet. Jag förmodar att det är därför man i den moderata reservationen inte säger någonting om utbildningsradions särskilda uppgifter när det gäller olika grupper av handikappade eller när det gäller språkliga och etniska minoriteter. I propositionen betonas Sveriges Radios ansvar för barnprogram och program av allmänt folkbildande karaktär. Det är särskilt viktigt att understryka detta ansvar inför det översynsarbete som Sveriges Radio nu skall genomföra. Slutligen anser vi från utskottsmajoriteten, i likhet med propositionen, att större investeringar för utbildningsradions TV-produktion inte bör komma tillstånd i avvaktan på den översyn av den totala verksamheten som Sveriges Radio skall genomföra och redovisa till september 1984. Åtgärder som motiveras av hänsyn till arbetsmiljön kan göras inom ramen för det investeringsanslag som normalt anvisas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer i betänkandet. Jag vill slutligen rikta en fråga till Ingrid Sundberg: Var det inte snarast en felsägning när Ingrid Sundberg i sitt inledningsanförande — om jag nu antecknat rätt — sade att Sveriges Radio hade drabbats av rationaliseringar på grund av devalveringen? Det är väl ändå att något överskatta devalveringseffekterna.

Herr talman! Nej, Ing-Marie Hansson, det var ingen felsägning. De ökade priserna på program som skall inköpas har i hög grad försvårat Sveriges Radios ekonomiska situation. Inte minst i samband med dollarkursens höjning har man tvingats att försöka göra ytterligare rationaliseringar för att ha råd att fullfölja den inköpspolitik som man beslutat om. Jag skulle vilja rikta mig till utskottets vice ordförande Ing-Marie Hansson. Vice ordföranden talade om den förändrade mediasituationen. Men faktum är ju att utvecklingen går väldigt fort. Vi diskuterade de här sakerna i våras. Efter att ha lyssnat på Ing-Marie Hanssons inlägg får jag den uppfattningen att socialdemokraterna i riksdagen under inga omständigheter — och icke ens under en fortsatt stark förändring av mediasituationen — kommer att biträda förslag om någon form av försöksverksamhet eller ordinarie verksamhet med reklam i TV. Det vore intressant att få ett konstaterande av det, som jag tycker låg dolt i vice ordförandens anförande. I övrigt kan det vara riktigt att vi inte tar upp det nu. Jag vill bara säga att enigheten mellan folkpartiet och socialdemokraterna i det här avseendet inte är fullständig, eftersom från folkpartihåll flera gånger positiva yttranden har fällts när det gäller finansiering genom reklam i TV. Sedan skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till vice ordföranden. Det är en markant skillnad mellan utbildningsutskottets socialdemokratiska ledamöter och kulturutskottets när det gäller hur besparingarna skall tas ut. Jag fick uppfattningen att vice ordförandens yttrande — att utbildningsradion inte bör belastas med en högre besparing än koncernen i övrigt — skulle innebära, att endast 6 20 av de nödvändiga besparingarna får tas ut på utbildningsradion. Det är en mycket liten andel, och de övriga 94 procenten kommer då mycket hårt att drabba övriga sändningsbolag inom koncernen. Har jag uppfattat vice ordföranden rätt? Till sist: Jag tror att det var Jan-Erik Wikström som började sitt anförande med att säga att det är svårt att spara. Jag skulle vilja lägga till att det tycks som om matematik vore svårt. 70 miljoner är faktiskt 70 miljoner, och de kan antingen sparas eller finansieras på annat sätt. Det socialdemokratiska förslaget om licenshöjning är inte på något sätt heligt eller fredat av högre makter.
Herr talman! Att säga tulipanaros är lätt, sade Ing-Marie Hansson, och förfasade sig över vårt krav att inga besparingar skall ske. Jag skall inte starta någon stor ekonomisk debatt med Ing-Marie Hansson, men låt mig bara upplysa om en sak: Att driva politik och att spara är faktiskt en fråga om prioritering. Nu har flera talare betonat att vi befinner oss i en mediapolitiskt ny situation. Det är förvisso sant. Då finns det några olika vägar att slå in på i denna mycket snabbt föränderliga mediapolitiska situation. En lösning är den som man faktiskt bäddar för, nämligen att låta marknadskrafterna få fritt fram — med reklam-TV, betal-TV och allt vad detta innebär av kommersialisering och urholkning av vår nationella kultur. En annan lösning är den vi förespråkar, nämligen att slå vakt om public service-begreppet, alltså en radio och TV i allmänhetens tjänst.

Herr talman! Det är just den här frågan — om utskottet har gjort någon förändring eller ej — som jag vill kortfattat belysa. Det är riktigt att vi har accepterat besparingsnivån 50 milj.kr., men det förslag som utskottet nu hemställer att riksdagen skall besluta om är helt annorlunda än det utbildningsdepartementet ursprungligen lade fram. Varför skulle det annars ha blivit en sådan folkstorm om besparingskravet? Jag har ingen anledning att strö salt i såren, men jag sade inledningsvis att det här var en illa genomtänkt besparing. Jag tycker alltså att utskottet i relativt stor enighet har rättat till detta. När jag därmed konstaterar att klokskapen i utskottet är större på denna punkt än vad klokskapen var i utbildningsdepartementet, så gör jag som sagt inte det för att strö salt i såren utan bara för att belysa hur viktigt det är att riksdagsarbetet bedrivs på det sätt som nu sker. Det kan hända att det läggs fram ett förhastat besparingsförslag från regeringens sida. Då hedrar det ju socialdemokraterna att man är med om att korrigera detta. Sedan medger inte kammarens regler mig att replikera på Ingrid Sundbergs replik till mig denna gång.
Herr talman! Först vill jag säga till Ingrid Sundberg att jag inser att devalveringseffekterna också har drabbat Sveriges Radio när det gäller programverksamheten. Ingrid Sundberg säger att de har slagit mycket hårt och drabbat verksamheten kraftigt. Då är det ju desto märkligare, när man konstaterar detta från moderaterna, att man ändå inte drar sig för att ytterligare skärpa rationaliseringsoch besparingskraven med 70 milj.kr. Det beskriver moderaternas utgångspunkt i det här ärendet. Sedan vill jag med anledning av alla tre inläggen något kommentera skillnaden mellan departementsoch utskottsförslagen. Departementet har anvisat en modell för hur en sådan här besparing skulle kunna tas ut. Sedan har man också sagt i propositionen att detta förslag får övervägas och utformas inom Sveriges Radio-koncernen och redovisas till den I september 1984. Det står alltså i propositionen — och vi har ju också tagit fasta på detta — att radiokoncernen får redovisa. Den skillnad som föreligger är att vi inte har anslutit oss till den modell på tårtbiten som propositionen har utformat. Snarare skulle jag vilja säga att vi har förordat en osthyvelsbit, och det är väl tveksamt om vi kan fortsätta med den. Det skall bli intressant att se hur Sveriges Radio-koncernen hanterar denna översyn när man återkommer med förslaget. Men det är viktigt att säga att besparingskraven gäller 1985/86. Sveriges Radio skall gå in i en ny avtalsperiod från den 30 juni 1986. Därvid kommer man naturligtvis också att behöva se över verksamheten för att dra konsekvenserna inför kommande avtalsperiod och lägga fram förslag till hur man skall kunna anpassa verksamheten. Jag tycker nog att det inte är konstigt att vi i dialog och öppenhet i riksdagen försöker se på konsekvenserna, försöker avväga så vettiga beslut som möjligt. Jag tycker det är god politik, och jag kan inte se att det skulle finnas någon motsättning eller några kontroverser. Vi har inte heller uppfattat det så från departementets sida — det kan jag försäkra.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som vice ordföranden sade, att vi vill redovisa situationen öppet. Vi vill inte vara blåögda, vi vill inte bara säga tulipanaros. Det är alltså helt korrekt att vi först redovisar Sveriges Radios hittillsvarande besparingskrav och därefter de kommande.

De andra 47 miljonerna skall tas från koncernen i övrigt. Det skall jämföras med moderaternas förslag, som innebär en tillskottsfinansiering på 70 milj.kr. och dessutom större frihet för Sveriges Radio-koncernen att kanske lägga 10 miljoner på utbildningsradions besparing, bara man kan klara skolprogrammet, vilket skulle medföra mindre belastning på de övriga radiobolagen. Jag konstaterar att socialdemokraterna och mittenpartierna med sitt mycket ringa krav på en besparing med 3 milj.kr. i fråga om utbildningsradion verkligen binder upp Sveriges Radio i dess egentligen förutsättningslösa försök att åstadkomma dessa besparingar.
Herr talman! Skillnaden mellan vad propositionen föreslår och vad utskottet ansluter sig till är från utbildningsradions synpunkt inte större än skillnaden mellan liv och död.
Herr talman! Jag skall ge ett besked till Ingrid Sundberg. Reklam-TV och Sveriges Radios finansieringsfrågor i fortsättningen övervägs av massmediekommittén. Det vore fel att föregripa vad den kommer fram till. Men personligen är jag mycket tveksam. Det har jag deklarerat vid många tillfällen. Jag tror att åtskilliga inom vårt parti känner en stor tveksamhet inför reklam-TV både när det gäller effekterna på programinnehållet och när det gäller den företagsekonomiska bedömningen av vilka inkomster som reklam-TV verkligen skulle ge. Vidare tror jag att det är fel att säga att reklam-TV skulle bli billigare för konsumenterna. Det torde gå på ett ut vilken finansieringsform man väljer. Någon måste alltid betala. När det gäller besparingskravet står det i utskottsbetänkandet att besparingarna inte får drabba utbildningsradion hårdare än andra verksamheter. Jag vill betona att jag anser det viktigt att Sveriges Radio-koncernen tämligen fritt får göra denna ingående prövning och översyn. Vi kan inte följa en idiotregel, som säger att alla besparingar skall göras med procentuellt lika stora delar tvärsöver. Man måste naturligtvis ha den inriktningen att verksamheterna skall drabbas ungefär lika. Man får inte för besparingarna tillämpa samma procentsats på alla bolag. Så skall vårt uttalande inte tolkas.

Herr talman! Det beslut om utbildningsradion som vi om några timmar kommer att fatta är ett klokt beslut — med de moderata reservationer som redan har debatterats. Att besparingarna för Sveriges Radios del borde vara kraftigare eller finansieras på ett annorlunda sätt än enligt propositionen lämnar jag för tillfället därhän och vill helt kort kommentera de pedagogiska konsekvenser som propositionen skulle ha fått om förslaget hade genomförts, resp. de möjligheter som utskottets förslag ger. Det råder såsom framgått i utskottet enighet kring de stora linjerna i betänkandet. I Sverige liksom i andra länder har staten skyldighet att erbjuda en skola för alla — låt vara att skolmonopol är ovanligt — och den bör också erbjuda nödvändiga utbildningskomplement. I vår tid är radiooch TV-program det allra mest näraliggande, men det innebär ju inte att SR-koncernen måste ha eller ens har monopol på dessa. Moderata motioner pekar på några områden som utbildningsradion eller — om översynen kommer fram till en annan organisationsform — de framtida utbildningsprogrammen har som sin främsta uppgift att tjäna. Det gäller t.ex. språkundervisningen. I modern språkundervisning betonas att elever skall höra och tala främmande språk och måste få tillfälle att höra olika röster från skilda miljöer, från olika delar av de länder och världsdelar där resp. språk används. Ett viktigt led är nyhetsprogrammen, där nära nog dagsaktuell samhällsinformation och nutidshistoria från dessa länder integreras med språkundervisning. Ett annat område är program för handikappade. Utbildningsradions särskilda direktiv har hittills gjort det möjligt att anpassa program för gravt synoch hörselhandikappade — jag behöver bara erinra om programmet ”Tecken till varandra” för döva barn. Ett tredje område är program för invandrare. Som ett exempel kan nämnas att den finska förskoleserien ”Noppa” enligt en utvärdering som gjorts användes av 44 96 av de finskspråkiga förskolegrupperna. Av lönsamhetsskäl har läromedelsförlag tvingats tacka nej till programproduktioner för små målgrupper — trots produktionsstöd. Radiooch TV-program riktade till språkliga minoriteter på deras hemspråk och som ett led i svenskundervisningen måste, om man ser det förnuftigt, innebära en samhällsekonomisk vinst på ett specialområde där andra alternativa insatser i dag närmar sig en miljard i totalkostnader. Enligt min mening har utbildningsprogrammen snarare använts för litet än för mycket i utbildningen i svenska för invandrare. Ännu ett område är högskolans distansundervisning. Man håller på med en utvärdering som innebär jämförelse mellan kostnaderna för en ”vanlig” student och en distanskursstuderande, men redan nu står det klart att distansstudium innebär en betydligt lägre kostnad för samhället. Ett aktuellt område är datautbildningen, där utbildningsradion redan erbjudit och planerar en rad insatser, i samarbete med bl.a. högskolor, datadelegationen och studieförbund — ett rationellt sätt att använda utbildningsresurser. Då frågar man sig om inte alla dessa program låter sig framställas på kassetter för försäljning. I många fall är det naturligtvis så, och utredningen får ta ställning till de förändringar som kan bli aktuella — i vissa fall är det av praktiska skäl som jag har berört inte lämpligt. Framför allt är det för kommunernas del helt oacceptabelt med en så plötslig omvälvning som skulle blivit fallet om propositionens förslag gått igenom. Landets kommuner har byggt upp 120 AV-centraler, av vilka 14 är större läns-AV-centraler som betjänar de kommuner som inte har egen central. Vid sidan av detta system svarar många skolor själva för inspelning och kopiering av utbildningsprogram. En mycket stor del av verksamheten är kopplad till etersändningen av utbildningsradions program, och AV-centralernas band cirkulerar ofta mellan flera klasser i en skola. Men alla utbildningsprogram tas inte emot i bandad form. På lågoch mellanstadiet tittar 60-70 26 på programmen direkt vid sändningen — alla skolor och alla skolstadier förfogar inte över videobandspelare. Totalt lånar AV-centralerna ut ca en miljon ljudband och 90 000 videoband per år. En övergång från etertill markdistribution skulle ställa kommunerna inför stora svårigheter med personal som måste sägas upp, med utrustning som inte kan användas rationellt, etc. Alla måste få tid på sig att förbereda eventuella förändringar, och därför är utskottets huvudförslag ytterst välmotiverade. Från moderat sida har vi alldeles särskilt betonat de etersändningar som riktar sig direkt till ungdomsskolan och som utgör komplement till ordinarie undervisning, och det är vår förhoppning att en kommande översyn ser till utbildningens helhet. Utbildningsradions framtid handlar nämligen både om mediapolitik och inte minst om utbildningspolitik. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets förslag.
Herr talman! När jag hörde Gunnel Liljegren trodde jag att hon till slut skulle yrka på något tilläggsanslag, för hon lät så väldigt positiv till all denna verksamhet som bedrivs. Men när hon sedan anslöt sig till de moderata reservationerna, som innebär en besparing på 70 milj.kr. utöver majoritetens förslag, då verkar det andra vara mest tomma ord.
Herr talman! Jag beklagar, om det gått vice ordföranden i kulturutskottet förbi, att det jag uppehöll mig vid innebär rationaliseringar i förhållande till andra utbildningsinsatser och att kostnaderna enligt vårt förslag inte blir större än de är i dag.
Herr talman! Det kostar att göra program om de skall vara bra.

Herr talman! I proposition 1983/84:40 lägger regeringen fram förslag till besparingar inom bl.a. utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Några av dessa förslag behandlas i utbildningsutskottets betänkande nr 7. Vissa av förslagen kan vi acceptera, andra avvisar vi helt eller delvis. Våra utgångspunkter när vi granskat regeringens förslag har varit följande: Besparingar är enligt vår mening nödvändiga för att klara dagens svåra statsfinansiella situation. Vissa av de i dag oundvikliga åtgärderna innebär uppenbara uppoffringar. Besparingar brukar göra det, men att åtskilliga av de besparingar som nu tvingats fram får denna effekt är emellertid inte detsamma som att besparingar alltid är negativa för den ifrågavarande verksamheten. Med en riktig reformstrategi kan besparingar bli en positiv bieffekt när förändringar vidtas i en verksamhet för att förbättra den. Reformer behöver inte alltid innebära fördyringar och nya utgifter. Kvalitetshöjningar och rationaliseringar kan förenas. Denna syn är speciellt viktig inom utbildningsområdet. Utbildning är en investering för framtiden och är därför i allra högsta grad betydelsefull för Sveriges möjligheter att utvecklas som avancerat industriland. Exempel på reformåtgärder, som bokstavligen sparar offentliga resurser är ökade valmöjligheter på grundskolans högstadium, som förhindrar utslagning och onödiggör insatser inom uppföljningsansvaret. Lärlingsutbildning på gymnasienivå är ett annat exempel, som minskar de direkta utbildningskostnaderna och motverkar dyrbar arbetslöshet. Fristående skolor, slutligen, som ett omfattande inslag och alternativ i utbildningsväsendet pressar de totala kostnaderna för våra ungas utbildning. Vår strategi kräver alltså systemförändringar inom utbildningsväsendet, systemförändringar som kräver tid för att växa fram. Detta innebär, att besparingseffekterna kommer först på medellång eller lång sikt. Med tanke på den akuta situation som statsfinanserna nu befinner sig i är det därför omöjligt att lösa de omedelbara problemen med enbart förändringar av djupgående slag. Besparingar inom de existerande systemen måste också användas. Vi har därför prövat regeringens nu föreliggande förslag i en positiv anda, även om vi inte delar regeringens åsikter i alla delar. Propositionens stora brist är att den saknar alla ambitioner till besparingsstrategi i det längre perspektivet. Detta är som vi ser det utomordentligt allvarligt. Resultatet härav kommer ofelbart att bli kvalitetssänkningar som följd av upprepade kortsiktsåtgärder. Kortsiktsåtgärderna belyser också en annan svaghet i propositionen, nämligen besparingsförslagens dåliga underbyggnad och bristande förankring t.o.m. hos regeringspartiets egna representanter i utskottet. Vi har i anslutning till årets budgetproposition föreslagit omfattande besparingar också på utbildningsområdet i enlighet med de utgångspunkter jagtidigare anfört. Samtliga dessa besparingsförslag avslogs under vårriksdagen av riksdagens socialistiska majoritet. En del av de förslag regeringen nu för fram hade kunnat avvaras om våra tidigare förslag accepterats. Vi återkommer i samband med budgetpropositionen 1984 till de av våra tidigare presenterade besparingsförslag som alltjämt har aktualitet. Vi är också på det klara med att det på grund av regeringens oförmåga att hantera de samhällsekonomiska balansproblemen kommer att bli ofrånkomligt nödvändigt med ytterligare besparingar också på utbildningsdepartementets område. Herr talman! Jag vill också något beröra de delar av regeringens förslag, som vi moderater inte kan acceptera. I propositionen föreslås en omfattande timreduktion i förhållande till gruppstorlek inom gymnasieskolans teoretiska del. Regeringens tanke är att antalet timmar skall reduceras, om elevantalet i undervisningsgruppen understiger 24. Regeringen går därmed i propositionen avsevärt längre än vad skolöverstyrelsen i årets petita funnit försvarbart med hänvisning till skolans kvalitetskrav. Trots att också regeringen är medveten om det egna förslagets brister — därom vittnar det samtidigt presenterade förslaget om en s.k. återföringsresurs — ställer sig socialdemokratins och centerpartiets representanter i utskottet bakom detta förslag till kvalitetsförsämring av den teoretiska utbildningen i gymnasieskolan. Vi kan inte acceptera en i förhållande till SÖ:s förslag starkt utvidgad användning av timreduktionen, då det inte visats att en sådan reduktion kan ske utan att kvalitetskravet eftersätts. Reduktion av lärartimtalet för undervisningen bör därför, utöver vad som nu gäller, endast komma i fråga när det totala elevantalet i gruppen är 15 eller mindre. Genom att systemet med timreduktion på detta sätt begränsas jämfört med regeringens förslag, behövs ingen återföringsresurs. Vi anser inte heller att några resurser behöver återföras för att avskaffa den självstudietid som inte kunnat ersättas på annat sätt. SÖ:s förslag, enligt vilket tiden för elevernas skriftliga prov avräknas från lärarnas tjänstgöring, bör i stället prövas. Herr talman! När det slutligen gäller schablonbidraget till folkhögskolor vill vi göra en större besparing än vad regeringen föreslagit. Genom att man ändrar bestämmelserna i folkhögskoleförordningen om en lärartäthet av i genomsnitt 2,15 lärartimmar per elevvecka till 2,00 lärartimmar per elevvecka möjliggörs en sänkning av koefficienten i det allmänna bidraget från 0,0037 till 0,0034, dvs. med ca 8,1 26. Detta innebär en besparing på ytterligare 21 milj.kr. utöver regeringens förslag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3, 5 och 11 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Häromdagen kunde vi läsa om att de svenska grundskoleeleverna hävdar sig mycket bra vid internationella jämförelser. Eleverna i årskurs 6 har kunskaper som oftast överträffar deras jämnåriga kamraters i andra länder. Detta är inte förvånande, eftersom vi har en bra skola — trots att somliga försöker påstå motsatsen. Men när vi nu har en bra skola, måste vi vara rädda om dess kvaliteter och fördelar. Den tål inte vilka besparingsattacker som helst. Grundskoleanslaget är dessutom det enda anslag där automatiken verkar så, att anslaget sjunker de närmaste åren. På grund av det vikande elevunderlaget är t.ex. skolöverstyrelsens anslagsäskande för grundskolan ca 700 milj.kr. lägre för nästa budgetår än för det innevarande. Besparingarna blir således än mer kännbara på ett minskande anslag. Låt mig genast säga, för att undvika missförstånd, att centern i huvudsak har accepterat omfattningen av regeringens besparingsförslag för skolområdet. Däremot kan vi inte acceptera sättet på vilket besparingarna tas ut. Besparingsförslagen innebär ett ökat byråkratiskt krångel och en ökad detaljstyrning av skolan, och det är en inriktning som går tvärtemot vår decentralistiska uppfattning. Därför har vi föreslagit alternativa sätt att åstadkomma motsvarande besparingar. Tyvärr måste jag konstatera att det inte fanns någon seriös vilja hos utskottsmajoriteten att diskutera våra invändningar, och inte heller fanns det några som helst ambitioner att i utskottsbetänkandet försöka göra en analys av konsekvenserna av besparingsförslagen. Majoriteten är mycket kortfattad när det gäller omdömet om besparingarna på förstärkningsresursens icke undervisningsbundna del och tilläggsbidraget till vikarier. Enligt utskottet påverkar besparingarna inte i första hand undervisningen, utan viss icke undervisningsbunden verksamhet och viss vikarieverksamhet — och detta finner utskottet väsentligt. En så kortfattad behandling av en besparing på 267 milj.kr. är närmast att betrakta som nonchalant och tyder på att man inte ens försökt att sätta sig in i konsekvenserna. Lika kortfattad, eller närmast obefintlig, är utskottets avslagsmotivering till centerns förslag. Jag måste därför, herr talman, ställa några kompletterande frågor till majoritetens företrädare och, när vi nu har dem i kammaren, också till statsråden. Majoriteten är i det här fallet inte bara regeringspartiet, utan även moderater och folkpartister, som till vår stora förvåning accepterat dessa miserabla förslag. Vad är er definition av undervisningsbegreppet? Den frågan är viktig, eftersom ni frankt konstaterar att undervisningen inte skall påverkas. Enligt skollagens mening är undervisning att uppfatta som en samlingsbeteckning för all verksamhet som skolan bedriver i syfte att uppnå målsättningen enligt 1 § skollagen. Har utskottsmajoriteten möjligen en annan uttolkning av undervisningsbegreppet? I skollagen finns det också angivet vid vilka tillfällen man kan ställa in undervisningen. Det är vid de fem studiedagarna, vid smittosam sjukdom eller vid särskild minnesdag. Anser utskottsmajoriteten att avsaknaden av vikarier är en ytterligare anledning att inställa undervisningen? I så fall, vem skall fatta beslut om detta? Enligt propositionen finns det anledning att ”ta särskild hänsyn till vissa grupper av elever, exempelvis de yngsta”. Detta måste väl rimligen betyda att regeringen är medveten om att förslaget är till skada för skolan och eleverna. Anser också utskottsmajoriteten, likt skolministern, att de yngsta barnen och ”vissa grupper” — vad det nu kan betyda — måste skyddas mot den här besparingen? I en senare del av propositionen, den om gymnasieskolan, föreslås att ordningen med självstudietid i gymnasieskolans avgångsklasser, de s.k. lärarlösa lektionerna, skall omprövas. Jag återkommer till den frågan och till finansieringen därav i ett senare skede, men jag vill redan nu fråga vad det är för bevekelsegrunder som driver utskottsmajoriteten till en prioritering som de facto innebär att man nu tar bort de ”Ilärarlösa lektionerna” för gymnasieskolans vuxna elever och i stället inför ”lärarlösa dagar” i grundskolan. Anser man att grundskolans elever bättre kan klara av att vara utan lärare en hel dag än vissa gymnasieelever kan klara att sköta sig själva under någon enstaka veckotimme? Det är de faktiska proportionerna. Jag noterade att moderaternas talesman Göran Allmér inte med ett ord berörde den här frågan. Moderata samlingspartiet brukar tala mycket om kvaliteten i skolan — och det gjorde också Göran Allmér i dag. Att ha tillgång till vikarier, är inte det en kvalitetsaspekt, Göran Allmér? Enligt propositionen får ”verksamheten ordnas på annat sätt” då man inte har tillgång till lärare. Men detta ”annat sätt” är ju bl.a. sådan verksamhet som skall bekostas med den icke undervisningsbundna delen av förstärkningsresursen. Samtidigt minskas den resursen med 15 96 enligt besparingsförslaget. Då måste den naturliga frågan bli: Vad är det för andra delar av det som resursen nu används till som skall ge vika? Är det studieoch yrkesorientering, eller är det lärarnas besök på elevernas prao-platser? I propositionen anmäls dessutom att regeringen har för avsikt att ändra den bestämmelse i skolförordningen som nu lägger ansvaret för undervis ningen under de första frånvarodagarna på rektor. Enligt propositionen skall detta ansvar i fortsättningen utövas av skolstyrelsen. Utskottsmajoriteten har inte med ett enda ord berört denna viktiga fråga, trots att den är aktualiserad i centerns partimotion. Fram till nu har rektor kunnat göra en pedagogisk bedömning vid varje tillfälle som lärare är frånvarande, men nu skall tydligen den ekonomiska bedömningen bli avgörande. Eftersom det här tydligen är alldeles kristallklart för utskottsmajoriteten, kanske jag kan få svar på frågan vad som händer om en klass drabbas av upprepad oplanerad korttidsfrånvaro och skolstyrelsen, som skall avgöra hur verksamheten skall bedrivas, sammanträder först om några veckor eller om en månad. Vem tar då ansvaret för verksamheten? I många av landets skolor har man infört samlad skoldag. Det innebär bl.a. att skolan tar ett helhetsansvar för eleverna. Till detta ger vi också statsbidrag, f. n. ca 25 milj.kr. per år. Jag måste fråga skolministern: Är det möjligt att bedriva samlad skoldag om undervisningen måste inställas? Herr talman! Jag har ställt en lång rad frågor, och det har dess värre varit nödvändigt, eftersom både propositionen och betänkandet är så knapphändiga i sin information. Jag hoppas att jag får uttömmande svar på mina frågor. Det skulle vara till stor hjälp för dem som skall försöka tillämpa riksdagens beslut i skolans vardag. För att underlätta besvarandet av frågorna har jag sett till att utskottets värderade orförande och skolministern har fått en utskrift av de konkreta frågeställningarna. När det gäller besparingarna på gymnasieskolan har vi inte haft anledning att vara lika kritiska. Den föreslagna timreduktionen i förhållande till gruppstorlek är ett steg på vägen mot ett mer elevrelaterat statsbidrag, och detta är en nödvändighet, om vi skall utnyttja knappa resurser på ett effektivt sätt. Däremot kan vi inte ställa oss bakom förslaget att återföra en del av besparingen för att avskaffa självstudietiden, detta dels därför att det inte kompenserar gymnasieskolan för tidigare besparingar utan endast innebär en omfördelning av resurserna inom gymnasieskolans egen ram, dels därför att regeringen inte på något sätt visat hur den aviserade omprövningen skall gå till. Som bekant har ett mycket stort antal gymnasieskolor redan löst problemet genom en annan användning av sina resurser, och man har därigenom avstått från att lägga ut någon självstudietid. Det nu föreslagna beloppet, 40 milj.kr., är ju bara en liten del av de ca 100 miljoner som skulle erfordras för att helt lösa ut den tidigare besparingen. Innebär möjligen förslaget att endast de kommuner som nu har självstudietid skall få kompensation och att de kommuner som varit framgångsrika i sin strävan att planera på ett annat sätt, nu skall ”straffas” för att de varit framgångsrika. Om detta vet vi ingenting i dagsläget, men majoriteten, bestående av socialdemokrater, folkpartister och moderater, är ändock beredd att köpa idén. Visserligen vill moderaterna och folkpartisterna finansiera omprövningen på ett annat sätt, men beloppet, 40 milj.kr., är detsamma. Till yttermera visso hör väl deras finansieringsmetoder inte heller till de mest realistiska — för att uttrycka sig vänligt. Regeringen vill vidare spara 10 milj.kr. av schablontillägget till kommuner som anordnar kommunal vuxenutbildning. Pengarna används till största delen för studieoch yrkesorientering för komvuxelever, och eftersom dessa hör till de mest utsatta grupperna — lågutbildade och arbetslösa — anser vi det vara fel att spara just där. Men uppenbarligen är vi ganska ensamma om denna fördelningspolitiska profil, och det finns således en förkrossande majoritet som inte delar vår uppfattning härvidlag. När det så slutligen gäller folkhögskolan vill jag bara påminna om vår debatt här i kammaren i fredags. Då tillfördes folkhögskolan resurser motsvarande 15 000 elevveckor i samband med besluten om sysselsättningspolitiska åtgärder. Nu förlorar folkhögskolan resurser motsvarande 19 000 elevveckor genom besparingar. Staten ger med den ena handen och tar med den andra. Men inte lika mycket. Man tar alltid litet mer än vad man ger. Till sist, herr talman, ber jag att få yrka bifall till centerns reservationer nr 1, 6 och 9.
Herr talman! Centern och Larz Johansson gör det bekvämt för sig när det gäller besparingar. Man får en känsla av att det mest rör sig om en läpparnas bekännelse. Larz Johansson kräver detaljerade redogörelser av moderaterna och andra då det gäller deras ställningstaganden. Själv säger man: Vi motsätter oss inte besparingar på grundskolan av den omfattning regeringen föreslår, men de skall ske på annat sätt. Jag frågar: På vilket sätt? Skall 267 milj.kr. sparas på annat sätt, måste det ofrånkomligen gå ut över kvaliteten i undervisningen på ett betydligt allvarligare vis än vad som blir fallet enligt föreliggande förslag. Gör det inte så bekvämt för er. Tala om vad ni tänker spara på! Ett nytt statsbidragssystem, som ni talar om, ligger så långt fram i tiden att det inte kan användas som underlag för diskussionen nu.
Herr talman! Göran Allmér borde kanske vara litet försiktig med att använda begreppet ”göra det bekvämt för sig”. Nu går han till angrepp mot mig som centerns företrädare och ställer frågor som han skulle kunna få svar på, om han inte var fullt så bekväm, utan gjorde sig mödan att läsa vår partimotion. I partimotionen har vi mycket utförligt beskrivit hur vi anser att man på ett annat sätt kan göra besparingar. Det är riktigt att vi då haft som utgångspunkt — och det har vi haft under ett par års tid — ett förslag om ett helt annat, elevrelaterat statsbidragssystem. I den mån man även fortsättningsvis behöver göra besparingar ger det systemet möjligheter att ta ut dem på ett mer generellt sätt och att överlåta till kommunerna att avväga om besparingar skall göras på det ena eller andra stället. Man behöver då inte, som med regeringens besparingsförslag, detaljreglera och styra hur kommunerna skall göra. Anledningen till att vi är så kritiska mot det här förslaget är att det är så oklart vilka konsekvenser det får. Jag har ställt en lång rad frågor just för att försöka reda ut vad förslaget kommer att innebära för den enskilda skolan och för skolväsendet som helhet. Jag tycker det är angeläget att få svar på dessa frågor. Jag hoppas att Göran Allmér och jag kan vara överens om åtminstone en sak: Om man tar bort vikarierna från grundskolan under de första frånvarodagarna och inför lärarlösa dagar, då blir det en kvalitetsförsämring av stora mått.
Herr talman! Till det sista Larz Johansson anförde vill jag säga att jag håller med om — och det sade jag också i mitt inledningsanförande — att besparingar inte kan göras utan att det kommer att märkas. Larz Johansson gjorde gällande att jag skulle ha varit bekväm av mig och inte läst centerns partimotion. Jo, Larz Johansson, jag har läst partimotionen. Jag har också tagit del av era ställningstaganden i utskottet och lyssnat på vad ni har sagt där. Inte med bästa vilja i världen kan jag se en möjlighet att hitta något konkret förslag som skulle kunna ersätta förslaget i propositionen. Det enda som finns är resonemanget kring ett nytt statsbidragssystem. Men det väsentliga är att spara nu, inte någon gång nästa år eller om ett antal år. Jag hävdar fortfarande att det skulle vara rejält, om ni nu ville tala om vad det är som ni anser er kunna spara och som kostar 267 milj.kr.
Herr talman! Som jag sade förut bör nog Göran Allmér läsa litet längre.

Herr talman! Under de sex icke-socialistiska regeringsåren hade vi en opposition som sade nej till ett stort antal besparingar och alltså i realiteten verkade för en ökning av budgetunderskottet. Nu har regeringen en opposition som totalt sett går längre när det gäller att föreslå besparingar och som också accepterar rader av besparingar som regeringen föreslår. Förutsättningen för en accept är självfallet att besparingsförslagen är genomtänkta och ordentligt analyserade. Tyvärr gäller inte detta om ett stort antal förslag på utbildningsområdet. Vi hade i går en debatt som visade detta mycket tydligt, när vi diskuterade regeringens förslag att återinföra äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Ett annat exempel på mycket illa genomtänkta besparingsförslag som snabbt har rafsats samman gäller nedläggningar på högskoleområdet, där ju riksdagen i realiteten har tagit över det jobb som regeringen skulle ha gjort när det gäller beredningsarbetet. På skolområdet, herr talman, accepterar vi i folkpartiets ekonomiskpolitiska motion flertalet av de besparingar som regeringen har föreslagit. Vi är övertygade om att det är nödvändigt med långtgående sparåtgärder som också måste drabba t.ex. skolområdet. En del besparingar är lättare att göra, andra är svårare. Jag vill gärna säga att regeringens förslag till besparing som motsvarar statsbidrag till vikarie för en av de båda första frånvarodagarna för lärare tillhör gruppen svåra besparingar. Men eftersom också svåra besparingar är nödvändiga med tanke på det besvärliga ekonomiska läge som vi befinner oss i, har vi accepterat regeringsförslaget på den här punkten. Jag vill understryka att besparingen är en metod för beräkningen av statsbidraget och vill peka på den möjlighet kommunerna har att genom omprioriteringar minimera effekterna av den föreslagna besparingen. I propositionen säger statsrådet beträffande besparingen på vikarieanslaget att under de dagar det inte blir möjligt att anställa lärare får verksamheten ordnas på annat sätt. Jag vill i det sammanhanget varna för den tendens som det rapporteras om på flera håll i landet, nämligen att i stor utsträckning använda speciallärare som vikarier. Dessa lärare finns ju i skolan som en resurs för elever med särskilda behov i dessa hänseenden, och att göra det till en regel att speciallärarna alltid skall gå in som vikarier vid behov är att dåligt utnyttja skolans resurser. I olika sammanhang har socialdemokraterna mycket kraftigt reagerat mot viss decentralisering som den fria resursanvändningen innebär med argumentet att resurserna inte går till dem som bäst behöver dem. I det här fallet gäller det en lätt definierbar tillgång för svaga elever. Jag förutsätter därför att statsrådet Göransson instämmer, när jag säger att stor restriktivitet måste iakttas när det gäller att använda speciallärare som vikarier. I reservation nr 8 stryker jag under att det är angeläget att eleverna på gymnasieskolans treåriga linjer — som en förberedelse för kommande högre studier — får träning i att arbeta självständigt. Därför bör, menar jag, den successivt stegrade träningen av elevernas förmåga avslutas med ett specialarbete förlagt till årskurs tre. Det innebär att eleven under en längre tid så självständigt som möjligt, vid sidan av den dagliga undervisningen, skall försöka lösa en uppgift av en något större omfattning, motsvarande en veckas genomsnittlig arbetsinsats. Det är mycket viktigt att ta vara på och stimulera den naturliga vetgirighet och skapande förmåga som eleverna har i unga år. På det sättet utvecklas redan på det gymnasiala stadiet ett intresse som kan ligga till grund för bl.a. en framtida forskningsverksamhet. Mot den här bakgrunden tycker jag att regeringen bör lägga fram förslag om hur ett sådant specialarbete skall kunna inrymmas i gymnasieskolans arbetsformer. Reservation nr 8 mynnar därför ut i att riksdagen med bifall till folkpartimotionen skall ge detta regeringen till känna. Jag undviker, så mycket det går, polemik med centerpartiet av den enkla anledningen att vi i många frågor inte minst på skolområdet har en gemensam uppfattning. Men efter Larz Johanssons anförande vill jag göra ett par reflexioner. Centern säger sig vilja spara lika mycket — och det låter ju bra. Men jag tycker nog att Larz Johansson, när han tar upp debatten på det här sättet, är skyldig kammaren någon förklaring om hur sparandet skall gå till. Det är ju lätt att säga att vi skall spara ett antal hundra miljoner utan att tala om hur. Det är ett sätt att göra behagliga besparingar som inte finns. Tala nu om, Larz Johansson, åtminstone på någon punkt vilka obehagliga besparingar centern egentligen vill genomföra, för det måste väl ändå vara frågan om det.

Herr talman!

Herr talman! Tyvärr tvingas jag konstatera att Larz Johansson inte kan ge något enda exempel på besparingar på skolans område. Det är synd, för det vore hederligt att tala om att det är fråga om obehagliga besparingar som vi måste ta ett ansvar för. Det är lättare att peka på områden som vi inte skall spara på, och i den delen är Larz Johansson väldigt aktiv och vet bestämt vad han inte vill spara på.

Herr talman! När det gäller regeringens förslag om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder har vi från vpk hävdat att utbildningsområdet borde undandras från de föreslagna sparåtgärderna. Varför det? Dels därför att bristerna på detta område alltjämt är mycket stora och att åtskilligt reformarbete återstår att göra, dels därför att satsning på utbildning är nödvändig för att åstadkomma utveckling på olika samhällsområden. Vi har sagt i vår motion att det vore önskvärt att regeringen något försökte överblicka och redovisa konsekvenserna av sina olika sparförslag. Detta gäller naturligtvis flera områden, men jag tror det är särskilt utmärkande för utbildningsområdet. Uteblivna satsningar och direkta försämringar kan få mycket långtgående negativa effekter. Vad har då sparsamheten löst för problem? Den har skapat nya problem! Regeringens förslag och majoritetsförslagen från utbildningsutskottet kommer att försämra förhållandena på olika sätt inom skolans område. Stolta utbildningspolitiska paroller från olika partiers program offras på sparsamhetens altare. Vpk:s yrkande framgår av reservationer till betänkandet. Jag skall därför begränsa mitt anförande till att beröra några av de krav som vi framfört och som vi finner angelägna och till några allmänna kommentarer. Vi motsätter oss besparingarna på förstärkningsresurser, som framför allt skulle drabba de fria aktiviteterna och syo-verksamheten. Skolans möjligheter att erbjuda fria aktiviteter och tillvarata och utveckla elevernas intressen minskar. Behovet av en väl fungerande studieoch yrkesorientering har ofta betonats. Det behovet borde vara större än någonsin med tanke på hur arbetsmarknaden för ungdomen ser ut. Samtidigt som man säger sig vill jag avskaffa lärarlösa lektioner genomförs ett system med timreduktioner, som leder till försämringar i gymansieskolan i en tid då den behöver förstärkningar för att fungera och klara dagens problem. I realiteten införs också lärarlösa lektioner eller dagar i grundskolan. Även kommunal vuxenutbildning och högskolor skall möta större problem med mindre resurser. Detta går faktiskt inte ihop. Regeringen, men även utskottsmajoriteten, borde försöka överblicka konsekvenserna av de olika sparförslagen. Besparingar som inte enbart fördröjer en nödvändig utveckling på utbildningens område, utan som t.o.m. undergräver viktiga reformer, kan man inte utan vidare godta. Vi har tidigare under de borgerliga regeringarnas år varnat för följderna av sparambitionerna på utbildningsområdet. Jag tror att många som har beröring med skolan ställde förväntningar på regeringsskiftet. ”Sverige behöver en ny regering”, hette det som bekant i valrörelsen. De förslag som nu läggs fram leder till stor besvikelse bland lärare, elever och föräldrar — ja, bland alla som ser utbildningen som en viktig del i en framtidssatsning. Utskottsmajoriteten uppvisar stor följsamhet mot regeringen. Till utskottets förtjänst kan möjligen sägas att detta tydligen sker utan större entusiasm. I stort sett består utskottets skrivning av en redovisning av propositionens resp. motionernas förslag, samt av en hänvisning till det statsfinansiella läget som motiv för att biträda propositionen. Att regeringen utgår från filosofin att landets ekonomiska problem skall lösas med nedskärningar på olika områden — utbildningen är långt ifrån det enda området — är en sak. Det behövs säkert betydligt mer offensiva åtgärder för att det skall lyckas, men finansministern tror naturligtvis på sin linje, och detta sätter sin prägel på regeringens förslag. Men ett fackutskott, vars ledamöter bör besitta både sakkunskaper och perspektiv på sitt specialområde, måste göra en kritisk prövning av regeringsförslagens konsekvenser. Det har tyvärr inte gjorts. Hur är det, utskottets talesman: Har ni ägnat frågan om de här föreslagna besparingarnas konsekvenser på utbildningens kvalitet några djupare funderingar? Det måste väl ändå finnas mer tankeverksamhet än vad betänkandets formuleringar redovisar. Hur skall det gå om man fortsätter att beskära utbildningens resurser? Hur skall det gå med skolans möjligheter att förmedla kunskaper och färdigheter att ge likvärdiga möjligheter och att göra insatser för elever med särskilt behov av stöd, som ni brukar betona i olika sammanhang? Om man håller på att skära i resurserna kommer målsättningarna i fara — det är oundvikligt. Det spelar kanske inte så stor roll om det är borgerliga regeringar som stramar åt och klandras av socialdemokraterna eller om det är en socialdemokratisk regering som stramar åt och klandras av borgerliga partier — även om de för all del ibland vill gå ännu längre. Resultatet blir faktiskt i båda fallen försämrade villkor för skolan. Om det inte går att bryta detta mönster, då måste man befara att viktiga delar av det utbildningsväsende som har byggts upp kommer att undan för undan berövas resurser som behövs för att inte alla goda målsättningar skall stanna vid programformuleringar. De föreslagna besparingarna på utbildningsområdet har väckt oro och protester från både elever och lärare. De ser farorna i denna politik. Det är en kortsynt politik att tro att landets ekonomiska problem skall kunna lösas genom attacker mot ett av de viktigaste medlen för att åstadkomma utveckling, nämligen goda möjligheter för barn och ungdom till utbildning. Vpk avvisar regeringens förslag till åtstramningar, och jag yrkar bifall till de vpk-reservationer som Björn Samuelson har fogat till utbildningsutskottets betänkande 7.